Herr talman! Först ett tröstens ord till kammarens ledamöter: mitt anförande skall bli kort. Jag har endast för avsikt att peka på det speciella arbete som utredningen om maktkoncentrationen inom det privata näringslivet utgör. Aktualiserandet av det arbetet har flera orsaker. Dels skall utredningen vara färdig med arbetet före detta års utgång och dels ansluter sig de problem utredningen sysslar med till de frågor som diskuterats efter valet och här under remissdebatten. Näringslivsoch strukturfrågorna, bestämmanderätten inom företagen, planeringen o. s. v. har ett intimt samband med vad utredningen sysslar med. Därför tror jag att utredningsmaterialet kan bli till god nytta i en ideologisk debatt om hur vårt näringslivs demokrati bör vara utformad. Jag skall sluta med en kort uppräkning av de undersökningar som har utförts. De ger en tämligen god bild av studiematerialet. Det finns ett gammalt ordspråk som säger: »Intet ont som inte har något gott med sig.» Det onda är naturligtvis ur socialdemokratisk synpunkt valnederlaget. Det goda är den debatt som följt och det besked som lämnats om tillsättande av en särskild konsult för speciella näringslivsoch industrifrågor. Högerledaren och även herr Bohman i denna kammare har ju redan visat så stort intresse för planerna på ett dylikt särskilt organ för denna viktiga del av vårt samhälle, att de krävt be sked om vilka planeringsoch arbetsuppgifter detta organ skulle ha. Här ser man redan nu spöken på ljusa dagen. Staten och = arbetsmarknadsstyrelsen skall naturligtvis fortfarande endast fungera som vid en brandkårsutryckning, stå till pass vid katastroftillfällen och sedan dra sig tillbaka i väntan på nästa eldhärd. Denna avvaktande attityd kan inte vara gångbar längre. Nödvändiga strukturrationaliseringsoch förändringsvindar börjar nu ta sådan omfattning och blåsa så kallt att realistiska och konkreta diskussioner måste föras om bl.a. beslutsprocesserna inom svensk industri, om vilka intressen det är som inom företagen utövar inflytande, leder och styr företaget etc. Nödvändigheten av dylika resonemang tycks också klart inses hos näringslivet självt. Det finns nämligen en kursbok, utgiven av LO, TCO och SAF, där dylika problem behandlats. Svenska industritjänstemannaförbundet har också inlett en kursverksamhet i ämnet kontorsrationalisering. I kursmaterialet ingår ett officiellt fackligt uttalande med krav på ökad insyn i rationaliseringsplanerna, bättre information om åtgärderna och hänsynstagande till särskilt de äldre tjänstemännen. LO:s utredning om fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen har naturligtvis även ett ofrånkomligt dokumentärt värde i fråga om vad som rör sig i tiden. Genomgående är här ökade krav på samhällsingripande i form av en effektivare arbetsmarknadspolitik, som bl.a. syftar till att företagsnedläggningar och omplaceringar inom företagen blir föremål för utredingar, samt krav på en skärpt bevakning i samband med den tekniska utvecklingen. Jag har endast försökt ge ett sammandrag av vad som pågår utöver den statliga koncentrationsutredningen. Det är naturligtvis kammarens förtroendevalda ledamöter som måste diskutera och ta ställning till dessa komplicerade frågor. Vid tidigare tillfällen har jag beklagat att inte fler av industriens representanter är företrädda i den svenska riksdagen. Men det ligger väl närmare till hands för andra partier än för det jag representerar att få en ändring till stånd. Tyvärr har jag emellertid små förhoppningar om att något av de borgerliga partierna har lyckats få förtroende bland industriens folk. Den borgerliga valsegern synes ju inte ha lugnat industriens företrädare. Aktiekurserna sjönk, skriver en kåsör, som svar på det Holmbergska stomatolleendet. Jag vill nu säga något om koncentrationsutredningens uppdelning på huvudprojekt. Jag kan inte räkna upp allt, men jag tycker det är nödvändigt att vi får med något som underlag för den kommande debatten. 2.

4, Undersökning av maktfördelningen dels inom storföretagen och dels mellan storföretagen. Som ett led i denna undersökning planeras en enkätundersökning av bolagsstämmornas uppgifter och betydelse. — — — Jag hoppas nu att det blir en progressiv debatt, förd från såväl ideologiska som samhällsvetenskapliga utgångspunkter — en debatt där värdeord som »borgerlig» och »socialistisk» fortfarande är gångbara. Vissa borgerliga tid ningar har ju på senare tid grubblat över ersättningsord för »borgerlig» — ordet liberal skulle visst vara en mer positiv värdeladdning. Jag uttalar ändå till sist förhoppningen att de ideologiska färgerna skall hållas i så klar ton som möjligt. Debatten vinner därigenom betydligt i klarhet.

Herr talman! På sistone har sysselsättningssituationen i Ådalen tilldragit sig starkt intresse. I en vid höstriksdagens öppnande framställd interpellation har jag hänvisat till det aktuella läget. Det är därför överflödigt att jag nu rekapitulerar de trista fakta som för befolkningen i denna landsända vållar sömnlösa nätter, oro, ekonomiska och andra bekymmer. Jag vill i stället ägna mitt debattinlägg åt att skissera bakgrunden till det läge vi nu har i Ådalen samt säga några ord om vilka slutsatser som måste dras därav. Det första konstaterandet jag vill göra är den privata företagsamhetens ineffektivitet då det gäller att klara folkförsörjningen. Den ger exempel på att det är profiten, vinstbegäret, som får gå före samhällsnyttan och befolkningens intressen. Skogsindustrien i Ådalen, som nästan uteslutande legat i händerna på storfinansen, har inte vid något tillfälle tagit ansvaret för de avskedade. Samma förhållande råder i dag. Ansvaret har helt lämpats över på samhället. Tillåt mig att i detta sammanhang få anföra exemplet Svenska cellulosaaktiebolaget, som varit det dominerande företaget i Ådalen. Efter att ha varit med om att skapa den situation som nu råder i Ådalen frånsäger sig bolaget inte endast ansvaret för de anställda utan begär pengar genom samhällets försorg. Företaget skall nämligen bygga en ny modern pappersoch massafabrik, vilken emellertid kommer att sysselsätta knappt hälften av den arbetsstyrka som arbetar i den nuvarande fabriken. För uppförandet av denna fabrik vill man ha lokaliseringspengar i någon form. Skogsägarna övervakar svartsjukt varje nytt utspel av SCA — de vill också vara med om att utnyttja nödläget i Ädalen. I södra Sverige kan skogsägarna bygga fabriker av egna medel, men i Ådalen skall samhället hjälpa till. Och om samhället stöder SCA vill givetvis inte skogsägarna vara i ett sämre läge. Därför har de redan nu meddelat att Sandvikens sulfatfabrik kommer att läggas ned och driften centraliseras till fabriken Väja-Dynäs, med omfattande avskedanden av arbetskraft som följd. Enligt tidningsmeddelande skall inrikesministern ha ställt sig positiv till propåerna från dessa företag. Det verkar sålunda som om skogsindustrien också i fortsättningen skall få utgöra den dominerande basindustrien i Ådalen — detta trots att den kommer att sysselsätta ett betydligt mindre antal anställda än tidigare. Låt mig emellertid fästa uppmärksamheten på det faktum att det företag jag närmast talat om, Svenska cellulosaaktiebolaget, vars ägare är Svenska handelsbanken, utvecklat en stark aktivitet när det gäller att investera betydande summor i företag och anläggningar i utlandet. Jag kan nämna Kanada, Spanien, Västtyskland, Holland, Danmark och Frankrike. Vad investeringarna i Kanada beträffar slussade företaget över 60 miljoner kronor för att köpa in sig i den kanadensiska massaindustrien, där ifrågavarande fabrik skall producera 250 000 ton blekt sulfatmassa. Avsikten är, att denna kanadensiska fabrik skall exportera mer än 50 procent av sin produktion på Europa. Jag citerar ur SCA-koncernens egen tidskrift nr 17 1964: »SCA kommer att svara för försäljningen av den del av bolagets produktion — troligen mer än 50 procent — som skall avsättas på den europeiska marknaden.» Man har anledning att se de återkommande produktionsminskningarna inom den svenska skogsindustrien mot nyssnämnda bakgrund. Grunden till de stora utlandsinvesteringarna från SCA:s sida ligger i vinsterna på hemmaproduktionen, där arbetarstammen tillhör låglönegrupperna. Det var inte utan skäl som SCA-direktören Eje Mossberg i ett av Stockholms Tidningens sista nummer lät framföra ett tack till koncernens arbetare för de 65 miljoner kronor som koncernen kunnat inhösta i vinst genom att sedan år 1961 ha bortrationaliserat 3200 anställda. Nu senast har man från SCA:s ledning aviserat att koncernen kommer att genomföra ytterligare omfattande koncentrationsåtgärder med avskedande av ytterligare arbetskraft som följd. Det gäller, förklaras det, att på tre år ta igen de 75 miljoner kronor som man påstår att den senaste avtalsrörelsen betydde i löneökningar inom koncernen. Självfallet kan ingen vara motståndare till att ett företag drivs så företagsmässigt ekonomiskt som det är möjligt, men de anställda — människorna — får inte glömmas bort. Man kan inte förlora dessa fakta ur sikte när det blir tal om att med samhällets hjälp förverkliga SCA:s och skogsägarnas <:koncentrationsåtgärder med här påpekade resultat i fråga om syselsättningssituationen. Det är oriktigt att skogsindustrien ensam skall få utgöra basindustri inom området. Utan att sålunda i och för sig ifrågasätta behovet av åtgärder i syfte att effektivisera skogsindustrien vill jag komma fram till min slutsats nummer två: Den mest allvarliga satsningen måste göras på att få en differentierad industri till Ådalen, en större verkstadsindustri. Det främsta skälet för denna slutsats är att målsättningen för lokaliseringspolitiken främst måste vara inriktad på att skapa nya arbetstillfällen, inte att hjälpa storfinansen att bygga nya fabri ker i stället för de gamla, där de i bästa fall kommer att sysselsätta hälften av den arbetsstyrka som nu är anställd. Men, herr talman, det är dock inte endast den privata företagsamheten som skall lastas för situationen i Ådalen. Regeringen har i lokaliseringspolitiken ett instrument till sitt förfogande som man hittills i alltför ringa grad utnyttjat i bl.a. Ådalen. Enligt uttalande från arbetsmarknadsstyrelsens direktör har regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen varit underkunniga om de nu aktuella fabriksnedläggelserna i Ådalen i två till tre år. Trots detta har regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen inget annat att erbjuda de avskedade än vissa beredskapsarbeten, Det är givetvis svårt, för att inte säga omöjligt, att agera brandchef i ett fall som Ådalen, då man rycker ut först sedan husen är nedbrunna! Egentligen visste ansvariga myndigheter redan år 1961, då rationaliseringen inom skogsindustrien signalerades, att denna skulle komma att få allvarliga följder framför allt i så känsliga områden som Ådalen. När landshövdingen i Västernorrlands län såväl i radio som vid besök i ångermanländska bygder uttalar att de avskedade inte skall behöva lida nöd är detta verkligen ingen tröst. Det är heller inga tröstens ord chefen för länsarbetsnämnden i Västernorrland har att komma med då han förklarar att utflyttningen det senaste året »endast» varit 1200 personer. Oaktat detta gör tidningspressen energiska försök att anslå optimistiska tongångar. »Ådalen klaras» — »Optimism i Ådalen» eller »AMS-besöket gav hopp» — så lyder tidningsrubrikerna. Det var också med förvåning jag läste tidningen Arbetets ledare av den 26 denna månad. Tidningen skrev: »Enligt AMS-chefen kommer man till en början att satsa in 10 milj.kr. i beredskapsarbeten, som ger sysselsättning åt 500 — 600 man. Man tar samtidigt sikte på att få dit industri, som bedömes ha goda möjligheter att bestå.» Det är riktigt att 10 miljoner kronor är utlovade för omedelbara beredskapsarbeten. Dessa pengar skall emellertid huvudsakligen gå till byggandet av en simhall och en gymnastiksal. Vid dessa byggen kommer med all sannolikhet inte en enda av de vid de aktuella fabrikerna avskedade arbetarna att få sysselsättning. Det råder nämligen arbetslöshet även bland byggnadsarbetarna i Ådalen. Givetvis blir det i första hand dessa som erhåller sysselsättning vid de planerade byggena. För övrigt rör det sig här endast om ett par mindre nybyggen, som knappast kommer att klara sysselsättningen ens för de byggnadsarbetare som finns i området. Då återstår endast ett ytterligare beredskapsarbete, som enligt arbetsmarknadsmyndigheterna skulle vara klart att omedelbart kunna sättas i gång, nämligen en liten vägstump, kostnadsberäknad till 150 000 kronor, som skulle kunna bereda sysselsättning åt åtta man av de avskedade många fabriksarbetarna. Man måste medge att beredskapsarbete åt endast åtta man är i magraste laget. Jag vill uttala förhoppningen att sådana beredskapsarbeten, som myndigheterna säger skall kunna sättas i gång om en viss tid, kan påbörjas omgående för att ge de i samband med fabriksnedläggningarna avskedade arbete och utkomst. »Förhoppning» är egentligen ett alltför milt uttryck för vad befolkningen känner och tänker. Den reser krav på omedelbara åtgärder, och beredskapsarbete skall ju — såsom framgår av namnet — just vara omedelbara åtgärder. Vad beträffar ersättningsindustrier säger sig myndigheterna vara hoppfulla. De ligger i förhandlingar med ett tiotal företag, och kanske något av dessa kan lokaliseras till Ådalen. Om myndigheterna anser sig kunna vara »hoppfulla», har jag naturligtvis ingen anled ning att på något sätt dämpa optimismen, fastän man mot bakgrunden av vad som förekommit ges skäl att vara kritisk och helst avvakta vad som i praktiken blir av utfästelserna. För att undvika varje missförstånd bör sägas att Ådalen — i det här fallet nedre Ådalen — inte bara är Kramfors med omnejd. Till detta område hör Härnösands-, Kramforsoch Sollefteå-områdena som betydande befolkningscentra. Från regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna har uttalats att man ingenting har emot att satsa på en bygd som är livskraftig och utvecklingsbar. Jag avvaktar med spänt intresse innehållet i det svar inrikesministern senare kommer att ge på min interpellation, som jag inledningsvis omnämnde. När jag redan nu starkt understrukit behovet av en större verkstadsindustri och att skogen inte ensam kan få utgöra basindustri är det för att med Ådalen som exempel kunna peka på behovet av en större samhällelig satsning på näringslivets utbyggande och av samhällets inflytande över detta. Jag instämmer helt i det tal som byggnadsarbetarförbundets ordförande riksdagsman Knut Johansson under valrörelsen höll i Umeå. Han konstaterade att de s.k. ekonomiska krafternas fria spel är ett hot mot framåtskridandet. Om den statliga produktiva företagsamheten yttrade herr Johansson enligt ett tidningsreferat: »Med en andel på 20—30 procent av den svenska industrin mot för närvarande 50 procent — internationellt sett en mycket låg siffra — skulle staten kunna spela en aktiv roll inte bara inom industrin utan också inom ekonomin i övrigt. Det vore ett betydande steg mot demokratisering av vårt näringsliv — ekonomisk demokrati.» Det är bara synd att herr Johansson i sitt valtal inte gav uttryck åt en mer allmän inställning inom regeringspartiet. Får man nu uttala förhoppningen att vad Byggnads inflytelserike för bundsordförande då sade — och som efter valet kommit till än kraftigare uttryck från socialdemokratiskt håll — verkligen är ett löfte om en annan och bättre ekonomisk politik och en annan och bättre näringspolitik från samhällets sida. Detta skulle sammanfalla med den linje som det kommunistiska partiet har talat för. I detta sammanhang vill jag erinra om de påpekanden som gjorts från borgerligt håll — även här i remissdebatten — att kommunisterna endast vann en del av det som socialdemokratien förlorade vid höstens val. Så är åtminstone inte fallet i Västernorrlands län, där Ådalen är belägen, Socialdemokraterna förlorade där 12 000 röster i jämförelse med valet 1962, under det att kommunistpartiets röster ökade med över 6 000. Jag nämner detta inte för att gå in på frågan om valutgången, utan jag nämner det som ett absolut och påtagligt uttryck för vad det är för slags förväntan arbetarväljarna har i Västernorrlands län, enkannerligen Ådalen. Dessa utgör sedan många år tillbaka omkring 80 procent av samtliga röstande i Ådalen. Herr talman! Jag kan inte underlåta att avsluta mitt debattinlägg med en erinran om att valutgången, när det gäller lösningen av problemen i Ådalen, utgör en klar anvisning om i vilken riktning dessa problem måste angripas.
Dagens sammanträde kommer att efter sedvanligt middagsuppehåll fortsät tas till dess remissdebatten avslutats. Däremot avses icke de ärenden, som på föredragningslistan upptagits såsom två gånger bordlagda, skola behandlas i dag. Dessa ärenden företages till avgörande vid kammarens arbetsplenum nästa onsdag, den 9 november. Sammanträdet nämnda dag kommer att ta sin början kl. 14.00. Förteckningen över enkla frågor, avsedda att besvaras i morgon upptar 19 frågor. 10 av dessa framställdes så tidigt, att de med den ordning som vanligen tillämpas skulle ha besvarats redan torsdagen den 27 oktober, men på grund av mellankommande hinder måste besvarandet uppskjutas. Då antalet obesvarade frågor därigenom blivit mycket stort kommer frågestunden i morgon, torsdagen den 3 november, att utsträckas till att omfatta en och en halv timme.

Herr talman! När man här i riksdagen träffar representanter för de borgerliga partierna brukar de verka väldigt hyggliga. Man känner inte riktigt igen dem i valkampanjerna, vare sig de talar genom sina partiledare eller ger uttryck för sin uppfattning i t.ex. valbroschyrer. Då man sedan möter dem här efter valet ser de ut som vanligt. Man måste därför fråga sig: Vad menar de egentligen? Har de den uppfattning, som de ger uttryck för när de är ute för att värva väljare, eller den uppfattning som de redovisar när vi åter skall börja arbeta på allvar? Denna gång kan det vara särskild anledning att ställa den frågan, eftersom partier, kända för att ha åtminstone två meningar, nu slår sig ihop med andra, som kanske också börjar få flera meningar, och säger att de kan utgöra ett stabilt regeringsunderlag och är kapabla att i propositioner framlägga bestämda förslag. Man undrar vad för sorts förslag som då kan komma att framläggas. Innan jag går in på några av de problem, som jag skulle vilja ställa några frågor kring, vill jag säga ett par ord om en sak som inte var uppe i valrörelsen men som i denna remissdebatt spelat en av de mest framträdande rollerna, nämligen försvarsfrågan.

Herr Bohmans uttalande om de bekymmer han hyser för att Sverige deltar i nedrustningsarbetet var litet överraskande. Mot bakgrunden av att Frankrike och Kina innehar kärnvapen borde man, menade herr Bohman, vara försiktig när det gäller deltagandet i detta arbete; han tycktes nästan mena att man måste ställa villkor för att fortsätta med det arbetet. Jag måste säga att detta är alltför likt den inställning som högern tidigare hade. Från högerhåll har vi redan förut hört, att man inte bara är betänksam mot att Sverige försöker verka för att andra stater inte skaffar kärnvapen, utan att man t.o.m. vill att Sverige skall sälla sig till de stater som innehar kärnvapen. Och högern verkar även så till vida ha kommit tillbaka till sin gamla uppfattning som man tycks vilja börja tumma på vår neutralitet — i det avseendet trodde jag verkligen att högern vid tidigare val fått klart besked om svenska folkets inställning. Herr Bohman försökte som högerns talesman i denna kammare sprida misstro mot vårt agerande i FN, framför allt tydligen när det gäller generalförsamlingens behandling av frågor som rör Sydvästafrika och över huvud taget apartheidpolitiken. Jag hoppas att herr Bohman är ensam från högerpartiet om den inställningen och att det var en lapsus att han tog upp saken. Ty det är väl inte så att högern i dessa utrikespolitiska frågor vill föra en annan politik än den officiella, och det är väl inte möjligt att högern vill, som herr Hedlund sade, separera ut sig och intaga en negativ attityd mot FN och nedrustningsarbetet och i stället agera för kärnvapen i vårt eget försvar? Den relativt blygsamma framgången i valet bör väl inte få så stora verkningar på högerpolitiken att man på dessa väsentliga punkter söker sig tillbaka till en, som vi trodde, helt svunnen tid. Inte heller påståendet att socialdemokratisk sparsamhet med försvarsutgifterna skulle kunna tydas som nonchalans från landets regering när det gäller säkerhetsfrågorna hade jag väntat mig av herr Bohman, som ju är en varm anhängare av ett starkt försvar. Herr Bohman sade, att landets anseende varit mycket stort därför att vi varit eniga om vårt försvar. Det är riktigt. Men det anseendet har vi inte skaffat oss genom att ansluta oss till högerns uppfattning, utan tvärtom genom vår kritiska inställning till frågan om kärnvapen i vårt eget försvar, genom en realistisk bedömning av och förmåga att gå varandra till mötes när det gäller utformningen av det konventionella försvaret. kommittén hade lämnats först nu, och herr Ohlin, som alltid skall vara insinuant, ansåg att socialdemokraterna ville skaffa sig en billig popularitet genom att komma med det lägsta försvarsbudet. Tycker herr Bohman att vi i stället skulle fört den diskussionen under valrörelsen och då kommit med olika bud? I så fall skulle herr Ohlin ha rätt i sitt påstående att vi var ute efter en billig popularitet. Dessa beskyllningar och misstänkliggöranden i försvarsfrågan är Överraskande och i hög grad lättsinniga. Man borde ta litet allvarligare på saken och utgå ifrån att ansvariga stora partier lika litet i denna fråga som i andra ger sig in på äventyrligheter. Man bör väl över huvud taget inte förutsätta att något parti — särskilt inte det största partiet, som i denna fråga visat en fasthet som ibland utsatts för kritik — skulle vilja spela med vår säkerhet som insats för att vinna popularitet. Det vore skönt om någon från högern tog tillbaka beskyllningarna och förklarade att det kanske är herr Bohmans ungdomliga sätt att tala som spelar honom spratt och att han inte givit uttryck för vad partiet anser i denna fråga. Herr Ohlin sade att man inte skulle gräva ned sig i vad som varit utan föra en »dynamisk politik». Var försvarsresonemanget ett uttryck för den dynamiska politik herr Ohlin varslade om? Det skulle vara intressant att veta. Man har också mycket starkt poängterat att valutgången innebar — vilket ju är riktigt — ett allvarligt nederlag för socialdemokraterna. Herr Larsson i Borrby talade om att det ena borgerliga partiet vunnit 98 000 röster, det andra lika mycket och det tredje ännu mer. Men är det folkpartiet som nu vunnit en avgörande seger? Har herr Ohlin rätt att känna sig som Knivsta Sandberg i söndags som i sin sista match hemförde segern i Allsvenskan till Djurgården? Jag tycker inte man kan säga det. Herr Ohlins parti hade ju ändå vid valet 1952 24,4 procent av rösterna, vill jag minnas, och nu har de ganska långt dit. Centerpartiet hade däremot haft anledning att säga att de nått längre än någonsin tidigare. De har ju tagit ett stort kliv framåt då de ökat sin andel av rösterna från 9 procent till dagens siffror. Men de jublade betydligt mindre. Högern har tagit igen en del tidigare förluster, men vann ingen övertygande seger, inte så övertygande att det finns anledning att visa en ändrad inställning i vissa allvarliga frågor. När det gäller herr Ohlin är det inte nytt att vilja uppträda som triumfator. Han har ofta gjort det, tyvärr litet tidigare än triumfen varit säkrad. Jag minns så väl när han sade till herr Hedlund, sedan centerpartiet efter ett val kommit ned till mycket små tal: Ni, herr Hedlund måste förstå, att med det vikande underlaget för ert parti på landsbygden, där det sker en sådan avflyttning, har ni i fortsättningen inga möjligheter åstadkomma en tillväxt av partiet. Och herr Ohlin menade att herr Hedlund och hans parti borde ge upp med en gång. På samma sätt har herr Ohlin sagt till socialdemokraterna: Detta är solned gången för er. Ge upp med en gång! Herr Ohlins sätt att profetera om andras undergång så fort han tror sig ha någon möjlighet brukar inte gå väl. Nu har herr Ohlin redan delat det skinn som herr Hedlund alltid brukar spara tills björnen är skjuten. De profetior som kommit från herr Ohlin har emellertid aldrig slagit in. Detta gör att vi inte heller nu är så ängsliga som herr Ohlin kanske tror. Detta var kanske mera en karakteristik av herr Ohlin än en karakteristik av den känsla av framgång som besjälar partiet för övrigt. I första kammaren talade en högerledamot om att man nu tänkte driva en måttlig politik av borgerligt märke. Han sade att de borgerliga partierna var eniga därom och att detta kommer att bli det ledande motivet för det gemensamma arbetet i en kommande regering. Här har någon talat om en radikal mittenpolitik som riktmärke. Men alla är övertygade om att de skall kunna åstadkomma en samling kring just det de vill ha fram och att det inte skall finnas någon risk för att de när de har möjlighet att överta ansvaret, inte skall kunna klara av det. Vad tänker ni nu separera ut ur den gemensamma mittenuppfattningen när det gäller familjepolitiken och skattepolitiken? Andra lagutskottet har behandlat en motion från folkpartiet som kommer upp vid nästa plenum här i kammaren och som rör en rad familjepensionsfrågor. Motionen består av en rad frågetecken. Man frågar på många känsliga punkter varför det är så eller så, och man påpekar att det föreligger ojämnheter och olikheter etc. Det skulle vara intressant att höra, hur man då vill reformera familjepolitiken och skattepolitiken. Från centerpartihåll har alltid krävts och samtidigt rests ett bestämt motstånd mot barnbidrag, eftersom dessa verkar mycket ojämnt och ger mera till dem som har det bättre ställt och mindre till dem som har det sämre. Folkpartiet har haltat på bägge benen, medan högern mest är intresserad av barnavdrag i beskattningen. Det verkar emellertid som om man inom folkpartiet alltmer kommit in på att vid den fortsatta utbyggnaden av familjepolitiken följa linjen med skatteavdrag i större utsträckning än nu är fallet. Man skulle alltså kunna vänta förslag om ett barnavdrag i stället för en utbyggnad av de direkta bidragen till barnfamiljerna. Det skulle vara intressant att veta vem det är som här får ge med sig. är det herr Ohlin eller är det herr Hedlund? Hur tänker man ställa sig i dessa frågor, om vilka det är ganska viktigt att ha en mening, eftersom båda förslagen kan komma att kosta mycket pengar? I den motion jag nämnde talas även om pension till husmödrar. Det skulle vara värdefullt att få veta efter vilka linjer man vill ha denna fråga löst. Vill man — såsom högern alltid hävdat — ha en frivillig husmorspension, som skall betalas av familjen och som därför blir svår att ernå för dem som har små inkomster? Vill man ha en pension efter det märke som ibland varit folkpartiets, nämligen att en tilläggspension för gift person endast skall utgå med hälften, eftersom hans hustru, som inte har något förvärvsarbete, skall ha hälften? Även i denna motion antydes att arbetsgivaren skall ransonera pensionen till den gifte och ge honom halv pension medan den ogifte skulle få hel pension. Det vore som sagt roligt att veta vad man menar. Eftersom man talar om rättvisa, har man väl på känn vad som är rättvist och vad som är orättvist. Jag har vid något tillfälle för ganska många år sedan sagt att om det skall finnas en tilläggspension för husmödrar, skall den ges till de husmödrar som har hand om vårdnaden och fostran av barn och just därför inte kan skaffa sig ett förvärvsarbete under den tiden. Tanken var att man under den tiden skulle kunna få tillgodoräkna sig ATP-poäng. Det förslaget har avvisats några gånger, men jag tycker att det har fog för sig. Just mödrarnas vårdinsatser bör kunna värderas lika högt i pensionshänseende som kvinnornas insatser ute på arbetsmarknaden. Jag vet inte vilken av dessa linjer som folkpartiet och centerpartiet, som nu skall ange tonen, kommer att följa eller om de rent av följer det äldre högerförslaget som säger att den här saken får familjen klara själv. I valrörelsen och t.o.m. i valtryck har man framfört olika meningar i familjefrågorna. Centerpartiet hade t.ex. ett valtryck enligt vilket vårdnadsbidrag skall utgå till barnfamiljer med småbarn om mamman stannar hemma. Detta valtryck tänkte man väl sprida i vissa kommuner där det inte finns så många förvärvsarbetande husmödrar. I andra valtryck hävdade man nämligen en annan uppfattning och sade att vårdnadsbidrag skulle utgå till familjer med små barn. Man säkrade sig alltså på olika sätt i den frågan. Allting har man bjudit och i alla frågor kan man hänvisa till vad man sagt i valtrycket. Men nu undrar jag: När ni separerar ut allt detta från ert valtryck, var står ni då? Det skulle vara intressant att veta för dem som sysslar aktivt med dessa frågor och är intresserade av att vi någon gång når fram till bättre förhållanden för barnfamiljerna. Det skulle även vara intressant att veta för mödrarna, som bär en tung börda både när de har ett förvärvsarbete och får låta andra vårda sina barn och när de avstår från förvärvsarbete och vårdar sina barn själva. Jag känner till invändningen att även mannen skall dela dessa bördor, men jag talar nu om den vanligaste situationen i dag. En annan fråga som också varit mycket diskuterad, är frågan om samoch särbeskattning. Även där tycks man vimsa fram och tillbaka. Folkpartiet uttalar sig bestämt emot att någonsin ta bort det grundavdrag som en gift man med hemmafru har, men i nästa ögonblick säger man att man absolut vill ha särbeskattning. Var står folkpartiet egentligen? Samma fråga kan ställas till centerpartiet, eftersom dessa partier, som de själva anser, nu skall utarbeta ett program som kan bilda underlag för vad de tänker göra i regeringsställning. Till slut vill jag fråga: Är det de låga inkomsttagarna som skall betala de högre inkomsttagarnas skattelättnader eller är det barnfamiljerna som skall få stå tillbaka eller skall alla barnfamiljerna lämnas hjälp? Det har inte klargjorts i valrörelsen. Man har berört frågorna mycket auguriskt men låtsat som om lösningar fanns som kunde realiseras om väljarna röstade på folkpartiet eller centerpartiet. I valrörelsen skrämde de borgerliga partierna och kommunisterna väljarna med de stora prisstegringarna som de ansåg upprörande. För allt anklagades regeringen. Man klarlade självfallet inte att en stor del av prisstegringarna berodde på de avtal som riksdagen har godkänt beträffande jordbrukspriserna. Man omtalade naturligtvis inte heller att man inte minst från borgerligt håll varit intresserad av att avlösa de direkta skatterna med indirekta skatter och att detta har resulterat i varuskatter, som också utgör en del av prishöjningarna. Man låtsades också som om införandet av en mervärdeskatt skulle ha medfört lägre priser. Men vi vet alla att en mervärdeskatt skulle betyda högre priser, även om den från andra synpunkter kunde ha sina fördelar. Även om valet inte längre ligger framför oss, borde vi kanske inte släppa diskussionen om prishöjningarna. LO grupperna har bundit sig vid treårsavtal och har att se fram emot en period när man inte med höjningar av lönerna kan kompensera sig för prisstegringar. Därför måste det vara oerhört viktigt att försöka hålla prishöjningarna tillbaka. Jag har emellertid inte i dagens debatt hört någon återklang av det prisresonemang, som fördes på borgerligt håll före valet. Jag vill därför fråga, om man inte längre är med på att försöka hålla priserna nere. I dagens nummer av Svenska Dagbladet finns en stor artikel om priserna, där det bl.a. hänvisas till Svenska husmodersförbundet och intervjuer med enskilda husmödrar, varav framgår att man inte anser priserna vara för höga utan berättigade med hänsyn till bakomliggande kostnader. Man är tydligen inte oroad av prisstegringarna. För egen del skulle jag önska att den sittande Skoglundska kommittén lade fram förslag om ett organ av något slag som mer lokalt kunde följa prishöjningarna. Under kriget hade vi pris kontrollnämnden, som var betydligt bättre än sitt rykte men som naturligtvis inte helt kunde hålla tillbaka prisstegringarna, den hade också andra befogenheter än som nu kan ges åt ett prisorgan. Men nämnden åstadkom i alla fall genom sin verksamhet ett prismedvetande, en diskussion om priserna som säkerligen var mycket nyttig. Jag tror att ett nytt lokalt organ av antingen kommunal eller mera frivillig natur skulle kunna ha en god effekt för konsumenterna. Man skulle få motivering för prishöjningarna och kanske organet genom sin blotta existens skulle bli en hållhake på omotiverade prisstegringar. Jag förutsätter att det intresse, som förelåg hos de borgerliga partierna före valet, finns kvar så att en priskontroll av något slag — obligatorisk eller frivillig — hälsas med glädje och prisstegringar fortfarande anses böra motverkas. Jag har tidigare antytt att de borgerliga i valrörelsen framställde en del frågor som inte överensstämmer med sanningen. När det gällde prisstegringarna förde man en ren skrämselpropaganda mot socialdemokraterna. Men toppen på alla dessa skrämselförsök var ändå en affisch, som kom ut på Gotland några dagar före valet med anledning av den genomförda utredningen om sockerbetsodlingen. På denna affisch framställdes det socialdemokratiska partiet som en stor och kraftig näve, vilken kramade samman det stackars lilla Gotland, nästan till oigenkännlighet. Socialdemokraterna framstod som några vilka helt samvetslöst ville krossa en av de viktigaste näringarna på Gotland. Jag förutsätter att herr Hedlund inte hade reda på denna affisch. Jag säger på samma sätt som han sade om socialdemokraterna: »Jag känner inte igen den gamle Hedlund, om han gjort en sådan affisch!» Genom den kom man snubblande nära det skamlösa affischkrig, som högern förde år 1928. Det har väl sedan denna tidpunkt knappast i valrörelserna funnits någon så oförskämd affisch, och jag hoppas, som sagt, att den inte tillkommit med herr Hedlunds goda minne.

Herr talman! Ur samlingsrörelsernas synpunkt har höstens val varit ett bra val — det kan man reservationslöst påstå. Bra på så sätt att man sluppit att bevittna tidigare valrörelsers förödande inbördes gräl inom den borgerliga oppositionen och bra så till vida att socialdemokraterna tryckts tillbaka över hela linjen. I vilken utsträckning de goda resultaten skulle ha uppnåtts också utan samlingsrörelsernas aktivitet kan man naturligtvis inte säga någonting säkert om. Men för den som under de gångna åren har upplevt det tröga motstånd som samarbetstanken har haft att övervinna förefaller det föga troligt att den skulle ha kunnat så snabbt och så övertygande slå igenom, om inte organiserade politiska grupper svarat för att förverkliga den.

Borgfreden har varit bra för den samlade borgerligheten. Men den kan inte vara mer än en etapp på vägen mot en aktiv samverkan. Det litet fornnordiskt romantiska ordet borgfred har ju sin statsvetenskapliga motsvarighet i termen nonagressionspakt. Det ordet visar betydligt bättre otillräckligheten i borgfreden. När det nu till slut, i varje fall hos de flesta ansvariga politiker på den borgerliga sidan, har blivit en självklarhet att de inbördes agressionernas tid måste vara förbi, måste nästa steg föra till en aktiv samverkan. Fredlig samlevnad, peaceful coexistence, är nog så bra. Men man får inte slå sig till ro med att man hunnit dit. Man måste gå vidare med aktiva åtgärder. Det är fullt klart att partier som strävar åt samma håll också måste samordna sina strävanden. Hur sådan samordning bäst skall komma till stånd kan man ha olika uppfattningar om. Så sent som i går hörde vi detta dokumenteras genom talesmän för de skilda borgerliga partierna. Enligt en uppfattning bör det borgerliga samarbetet ske mellan folkparti och centerparti med uteslutande av högern. Enligt en annan uppfattning bör samarbete ske så att det omfattar alla de tre partierna. Det ligger i samlingsrörelsernas natur att det är en trepartisamverkan man eftersträvar. Våra anhängare betraktar inte högerns medverkan som en belastning, utan som en förutsättning för maximala framgångar. Vi anser att en analys av valresultatet ger fog för denna uppfattning. Genomsnittligt för hela landet ökade de borgerliga partiernas sammanlagda procentuella andel av valmanskåren med 3,9 procent, räknat från förra kommunalvalet. I särklass mest — med en siffra som överstiger riksgenomsnittet med mer än 50 procent — ökade den samlade borgerlighetens andel i Göteborg och Malmö. Och, märk väl, i båda dessa städer var högern en fullt accepterad och aktiv deltagare i det borgerliga samarbetet. Med risk för att halka in på alltför lokala frågor skulle jag gärna vilja anföra ytterligare några siffror i detta sammanhang. I Malmö hade de väljare som var betänksamma mot samarbete med högern möjlighet att rösta på en mittenlista. »Samling i Malmö», som den listan hette vilken också innefattade högerkandidater, fick 64 200 röster mot mittenlistans 35 500. Av de borgerliga väljarna röstade alltså 92 procent på en lista med högerinslag, medan 8 procent föredrog listan utan högern. Att borgerligheten i Malmö närmast efter den i Göteborg gjorde den största framryckningen mätt i andel av valmanskåren, vilket ju är det väsentligaste, har jag redan sagt. Hälsingborg och Lund visar samma resultat: överväldigande majoritet för de listor som omfattade också kandidater från högern. Av de totalt 93 borgerliga stadsfullmäktigeplatserna i kretsen valdes 9 stadsfullmäktige in på mittenlistor, 1 på KDS-listan och 83 på listor där högern ingick som partner. En enpartilista förekom på ett håll, i Lund. Den blev ett svidande nederlag för dem som stod bakom listan och lämnade inte någon som helst utdelning i form av mandat. För den samlade borgerligheten betydde den att två mandat gick förlorade. Jag skall inte trötta med flera valsiffror, fast jag i och för sig gärna skulle vilja anföra sådana, då jag i dem finner bevis på det riktiga i samlingsrörelsernas uppfattning att det borgerliga samarbetet bör omfatta alla de tre partierna. Jag skall i stället erinra om ett annat bevis som pekar åt samma håll. Efter valet utfördes opinionsundersökningar som gav till resultat att en överväldigande majoritet av mittenpartiernas sympatisörer förordade trepartisamverkan. Det var bara knappt en tredjedel av mittenanhängarna som förklarade sig vilja hålla högerpartiet utanför.

Alla rörelser har sin hierarki, sitt ledande skikt. Det ligger i sakens natur att ledningen tillvaratar främst vad som ter sig som den egna rörelsens primära intressen. Örd som »suveränitet» och »nationella intressen» är en påminnelse om detta ifrån staternas liv. »Den enda saliggörande kyrkan» är en term som ger besked om bristande fördragsamhet på det andliga livets område. Partiapparaterna skiljer sig naturligtvis inte från andra intresseorganisationers ledningar. Det är förtroendemännens självklara skyldighet att verka för sina organisationers bästa. Men det nya är att man på många håll börjar inse att den egna organisationens bästa kanske inte alltid står att nå genom ängsligt vakthållande kring den egna, snävare intressesfären. Detta innebär en förskjutning av förtroendemännens mandat. Där förut utrikesministrar och deras medhjälpare sändes till konferenser för att uppnå maximala framgångar för de nationella intressena reser nu delegater beredda till väsentliga inskränkningar i den nationella suveräniteten, till förmån för en bättre fungerande värld i solidaritetens tecken. Kättarbål och inkvisitioner har på kyrkans område efterträtts av en känsla av gemensamt ansvar och av en ekumenik som växer sig starkare dag för dag. Sådana nya målsättningar har den ansvariga ledningen fått fullmakt för genom uppdragsgivarnas nya inställning. Att nonchalera den skulle vara att illa svara mot det förtroende man fått. I det läget befinner sig nu enligt min uppfattning också de borgerliga partiledningarna och riksdagsgrupperna. Det är inte länge sedan väljarna betraktade det som en gudi behaglig gärning att det togs hårda nappatag i det borgerliga lägret. Ju saftigare smockor, desto bättre. Men tiden har ändrats. På arbetsplatser, i intresseorganisationer och i kommunalpolitiska sammanhang arbetar nu högerfolk, centerpartister och folkpartister tillsammans utan gnissel. Nu vill de se samma förhållande på rikspolitikens område. Helt utan invändningar är naturligtvis inte en sådan skildring. Det finns fortfarande de som lever kvar i gamla föreställningar, föreställningar som i gårdagens debatt kallades fördomar. Det är ett negativt ord. Ett mera positivt är väl att tala om gammaltroende människor. Sådana finns inom alla partier. Det finns de som alltjämt tror på högerspöket. Vi hörde det demonstreras för inte så länge sedan. Som högerman finner man föga faktisk bakgrund för en sådan tro. Visst har vårt parti liksom andra partier gjort misstag.

Gammaltroende finns också inom högerpartiet. Det är sådana människor som reagerar med en negativism som varierar från syrlighet till surhet så fort det gäller att kommentera någonting som har med mittenpartierna att göra. Men med dessa reservationer vill jag göra gällande att man bland de borgerliga väljarna i stort sett har krav på ett enat uppträdande också på det rikspolitiska planet. Partiledningar och grupper måste motsvara det kravet genom att söka bekämpa det gammaltroende som dröjer sig kvar, genom att ta till vara det positiva i de nya strömningarna, genom att inte nöja sig enbart med den uppnådda borgfredens passivitet utan gå vidare till aktiv handling. Först då kan man konstatera att förutsättningar finns att rätt förvalta den framgång som borgerligheten har nått i årets val.

Herr talman! Jag avser inte att ta upp en diskussion om de lämpligaste formerna för en remissdebatt, om en bättre debattordning eller om ändrade bestämmelser för talarordningen — det får kammaren litet längre fram i kväll tillfälle att diskutera, förmodar jag. Men sedan en längre tid har det blivit så vid remissdebatter att jag, oavsett vid vilken tidpunkt jag anmält mig, har fått ordet efter herr Regnéll. Jag vet inte om det kan ses som ett försök till något slags ämnesgruppering. Herr Regnéll och jag tillhör ju samma valkrets, och den valkretsen har i massmedia under senare år tilldragit sig ganska stor uppmärksamhet. Press, radio och TV har ägnat Medborgerlig samling och sedan Samling i Malmö ett mycket stort intresse. Inte minst är detta resultatet av den verksamhet herr Regnéll tidigare bedrivit inom de nämnda organisationerna. Det är främst metoderna som man därvid har uppmärksammat, särskilt de metoder som har använts av de s.k. samlarna. Jag skall inte heller ta upp dessa metoder till närmare skärskådande, även om det skulle vara mycket att säga därom. Jag vill bara konstatera att det efter valet har varit synnerligen tyst från det hållet. Herr Rubin talade i går ganska försiktigt om samlingsrörelsens betydelse för de borgerligas framgångar i fyrstadskretsen, och det har sina förklaringar. Trots en enorm satsning i en synnerligen kostsam valrörelse — här har nämnts både 1 och 3 miljoner kronor enbart för valet i Malmö — blev ju resultatet synnerligen magert för samlarnas del. Man vann ett mandat — och jag vill säga ett synnerligen dyrt mandat. Genom köpslagan om mandat med folkpartiets malmöavdelning minskades högerpartiets representation i Malmö stadsfullmäktige från 18 till 15 mandat. Vi förstår att besvikelsen är stor inom högerpartiet efter en kampanj, där man satsade hårt för att erövra majoritet i Malmö stadsfullmäktige åt de borgerliga och där högerpartiet räknade med att bli dominerande och helt utslagsgivande vid ställningstaganden i de kommunala frågorna. Vad jag har sagt är inte något försök att undanskymma vårt partis valnederlag. Socialdemokraterna förlorade i Malmö sex mandat men behöll majoriteten. Det är en kraftig tillbakagång sedan 1962, det skall erkännas. Men det bör också uppmärksammas att socialdemokraterna i valet 1962 vann tre nya mandat. De mandaten fick vi bara behålla under fyra år. Partiställningen i Malmö stadsfullmäktige före 1962 var nämligen den att socialdemokraterna hade 33 mandat och de borgerliga tillsammans 27 mandat. Efter valet i år har socialdemokraterna 30 mandat, de borgerliga sammanlagt 27 — samma ställning som de hade 1958 — och kommunisterna 3. Det är resultatet av kampanjen från Samling i Malmö och framför allt av två tidningars insatser som har stött Samling i Malmö i valrörelsen. Men enligt herr Rubin och — efter vad jag nu finner — även herr Regnéll var ju det viktiga i valet att det blev ett nederlag för socialdemokratien; mindre viktigt är vad som kommer efter valet. Herr Rubin sade: »Vilka oppositionspartier som vann spelar då mindre roll — så ser vi på saken inom samlingsrörelserna.» Och enligt vad jag finner är detta även herr Regnélls me ning. Man är alltså mindre intresserad av vem som vinner mandaten — huvud saken är att socialdemokratien tvingas tillbaka. Jag tycker detta är en klar och öppenhjärtlig deklaration, och jag vill tacka både herr Regnéll och herr Rubin för dessa uttalanden. — Mer be höver inte ordas om saken. Vad som sagts bör dock föras vidare till väljarna i Malmö. Det är riktigt, herr Rubin, att samtliga oppositionspartier främst har att tacka Samling i Malmö för sin framgång. Jag har sagt till herr Hermansson mera privat att han borde sända ett tack för den insats som Samling i Malmö gjorde för hans partis räkning. Jag vet inte om han går och tänker på den saken. Det kan inte bestridas att det faktiskt var på detta sätt. Ingen vill väl göra gällande att vare sig mittenpartiet eller kommunisterna av egen kraft skulle ha lyckats nå en sådan framgång i valet i Malmö. Det fördes ju en synnerligen tystlåten och blygsam propaganda från båda dessa håll. Men med hjälp av samlarnas propaganda — och jag vill säga även med hjälp av den nuvarande sammanräkningsmetoden — vann mittenpartiet med ca 5 000 röster två mandat och kommunisterna med ca 6 000 röster tre mandat. För att vi socialdemokrater skulle ha kunnat stärka vår ställning med ett mandat i vår starkaste valkrets hade vi behövt en röstökning med inte mindre än 6 000 röster. På samma röstsiffra fick kommunisterna hela tre mandat. Om jag förstod herr Hedlund rätt i går — jag är inte säker på att jag gjorde det — var han missnöjd med den nuvarande sammanräkningsmetoden, framför allt när det gäller kommunala val. Jag hör till dem som anser att målet måste vara att alla röster skall väga lika tungt, oavsett om man röstar med ett stort eller med ett litet parti. Jag medger att det finns vissa svårigheter rent tekniskt härvidlag, men så långt möj ligt bör man sträva efter att nå detta mål. Grundlagsberedningen funderar nu på problemet. Den nuvarande metoden innebär vid riksdagsmannaval en viss utjämning med hänsyn till olika landsdelar och antalet valkretsar. Men en sådan utjämning kommer ju inte till stånd i de kommunala valen, och jag är på det klara med att väljarna har svårt att förstå ett system som innebär överrepresentation i de kommunala fösamlingarna för och framför allt gynnar de små partierna. Samling i Malmö hade i den föreliggande situationen att räkna med att ett sådant resultat skulle åstadkommas genom partiets agerande, och Samling i Malmö får främst ta ansvaret för att två småpartier nu erhållit överrepresentation i Malmö «stadsfullmäktige. Samling i Malmö gick ut i valrörelsen och sade, att om Samling i Malmö vinner 6 666 röster, så tar vi majoriteten i Malmö stadsfullmäktige. Samlarna ökade mer än detta röstetal men uppnådde ändå inte en ökning av antalet mandat med mer än ett. Jag för min del är helt övertygad om att ett öppet och klart framträdande under respektive borgerliga partiers vanliga partibeteckningar hade förhindrat att de två småpartierna fått mandat. Det betyder inte — och det vill jag säga speciellt till herr Regnéll — att jag eller övriga socialdemokrater har någonting emot ett samlat borgerligt parti. För min personliga del är det tvärtom, men det är fifflandet och spekulerandet i valmetoden som jag vänder mig emot. Partierna bör vinnlägga sig om ett rejält och ärligt framträdande. Enligt min mening har tillkomsten av samlarna och samlingsrörelserna icke minskat utan ökat fifflandet, herr Regnéll.

Herr talman! Hela herr Adamssons anförande gav ett besked om den ängslan man hyser på socialdemokratiskt håll inför samlingsrörelsernas aktivitet. Herr Adamsson försökte dra en rökridå framför valresultatet i Malmö. Det är inte lätt att göra det, när man har klara siffror som talar sitt eget språk. I tidningen Arbetet har jag noterat ett betydligt ärligare besked, en riktigare bedömning. Det skrevs där: »Valet blev ett svårt nederlag för socialdemokraterna.» Siffrorna ger också detta vid handen och man kan konstatera, att socialdemokraterna fått notera en accelererad nedgång av sin andel av valmanskåren vid de två val i vilka samlingsrörelserna framträtt i Malmö. Mellan 1962 och 1964 gick socialdemokraterna tillbaka med 2,9 enheter och mellan 1964 och 1966 med 35,8 enheter. Det betyder en nedgång från 1962 till 1966 med 8,7 enheter. Vad beträffar kommunisterna var deras uppgång i Malmö mindre än den var i Göteborg och Stockholm — det rörde sig om 3 enheter — vilket vi noterar med glädje, eftersom vi naturligtvis alla på den borgerliga sidan mycket ogärna vill ha kommunistisk representation i våra församlingar. Nej, vinsten har gått till borgerligheten, som vid båda de senaste valen har kunnat notera vackra framgångar. 1962 hade högern och folkpartiet tillsammans 37,1 enheter. Lägger man därtill centerns 3,3 är man uppe i 40,4 enheter. 1964 hade MbS ensamt 31,5 enheter. Tillsammans med de borgerliga listor som stod utanför MbS den gången kom man upp i 42,3, en ökning med 1,9 enheter. Årets val resulterade i en samlad borgerlighet som hade 46,4 enheter, alltså plus 4,1. Av dem stod Samling i Malmö med sina 64 000 röstande för 42,8 enheter.
Herr talman! Jag kan inte förstå att herr Regnéll kunde uppfatta mitt anförande som ett försök att lägga en rökridå framför valresultatet. Jag uttryckte klart, att socialdemokraterna hade förlorat sex mandat och detta var ett svårt nederlag. Det skall ingalunda bestridas. Men hur ser det ut med den borgerliga oppositionens framgångar? Som jag redovisat får de borgerliga tre nya mandat, vilket innebär att de får precis samma ställning i Malmö stadsfullmäktige som de hade år 1958. Kommunisterna får tre nya mandat. Jag vet inte om herr Regnéll räknar kommunisterna till sin fålla. I varje fall räknar vi dem till oppositionspartierna.

Herr talman! Få samhällsgrupper torde efter det att industri i egentlig mening började framträda för halvtannat århundrade sedan så många gånger ha fått sin dödsdom uttalad som just den mindre industrien. Ryktet om dess bortgång har varje gång varit lika överdrivet. Den mindre industrien utgör nämligen fortfarande en utomordentligt viktig faktor inom vårt svenska näringsliv över huvud taget. Dess enligt min uppfattning största betydelse ligger emellertid i det förhållandet, att den representerar dynamiken inom industrien. Den är dess hetsigt klappande hjärta, producenten av nya impulser, tekniska uppslag, idéer och uppfinningar. Den mindre industrien representerar förnyelsen. Den ständiga nyetableringen av mindre företag och deras vidareutveckling är därför en garanti för att näringslivet håller sig friskt, vitalt och utvecklingsdugligt när förändringens vind blåser allt starkare och när både gamla branscher och betydande företag inom dessa försvinner därför att de inte längre har någon uppgift att fylla. Bilden av den mindre industrien som det dynamiska elementet och nyskaparen är dock i framtidsperspektivet icke helt ljus; detta skall jag något behandla längre fram. En allmän uppfattning torde vara att uppfinningar och tekniska nyheter samt och synnerligen springer fram ur storindustriens välutrustade laboratorier. För att få en drastisk belysning av det rätta förhållandet kan det vara ändamålsenligt att titta på jätteföretagens hemland, nämligen USA. Undersökningar vidtagna i detta land visar att större delen av det kommersiellt mest värdefulla nyskapandet härrör från ensamstående uppfinnare och företagare, medan endast en mindre del kommer fram som resultat av storindustriens egna organiserade insatser. Enligt en uppgift publicerad i en amerikansk teknisk facktidskrift har »70 Yo av alla kommersiellt viktiga uppfinningar, som gjorts i USA under de senaste 10 åren, haft ensamma uppfinnare och företagare till upphovsmän». Det finns icke anledning att tro att förhållandena skulle te sig särskilt annordlunda i vårt land. Tvärtom torde den svenska mindre industrien vara ovanligt produktiv när det gäller att åstadkomma tekniska nyheter, finurliga, arbetsbesparande och sålunda produktivitetsbefrämjande metoder o. s. v. Finansieringen av tekniska nyheter är som vanligt det svåraste problemet att lösa, och dess svårlösthet är i detta sammanhang att särskilt beklaga. Vårt folk besitter som bekant en utpräglad begåvning, som bildar en utmärkt grogrund för mera kvalificerade insatser på tillverkningsområdet. Den svenska mindre industrien skulle med framgång kunna etablera vad jag skulle vilja kalla snilleindustrier, med den flödande tillgång på idéer och förslag till tekniska nyheter och uppfinningar som finns runt om i landet. I brist på pengar stannar dock dessa uppslag mestadels på papperet eller förs i bästa fall fram till ofullbordade prototyper, som utvecklade och bragta till kommersiell användning skulle tillföra produktionen och därmed folkhushållet mycket betydande värden. Bara 1 procents höjning av vår produktivitet skulle ge oss ytterligare 1000 miljoner kronor att lätta trycket på våra ansträngda resurser med, Jag är övertygad om att ett optimalt utnyttjande av den mindre industriens slumrande resurser skulle bli ett försvarligt bidrag till en önskvärd produktivitetshöjning. För ett par år sedan fästes stora förhoppningar vid ett gott statligt initiativ, som siktade just till att exploatera och till kommersiell användning föra fram dessa slumrande naturtillgångar i form av nya tekniska uppslag och innovationer av olika slag, varom jag nyss talat. I enlighet med en framlagd proposition beslutade riksdagen år 1964 att inrätta ett institut för nyttiggörande av forskningsresultat, benämnt INFOR. I första paragrafen av INFOR:s stadgar heter det: »Institutet har till uppgift att med utnyttjande av de medel, som står till förfogande för ändamålet, finansiellt medverka till att resultat av forskning och uppfinnarverksamhet utvecklas med sikte på industriell användning samt nyttiggöres genom industriell produktion och marknadsföring.» Institutet erhöll också ett anslag på 20 miljoner kronor. De högt spända förhoppningarna på detta institut har emellertid, herr talman, hittills blivit svårt svikna. Institutet är ännu två år efter sin start praktiskt taget okänt utanför kanslioch riksdagshus, och dess verksamhet är ytterst begränsad. Enligt den senaste verksamhetsberättelsen har INFOR inte ens ett eget kansli utan delar detta — liksom ett expeditionsbiträde — med Malmfonden. Personalen i övrigt utgöres av en — säger en — heltidsanställd tekniker. Det säger sig självt att institutet med dessa blygsamma resurser inte kan komma att göra några nämnvärda insatser när det gäller att föra fram uppfinningar och andra tekniska nyheter till industriellt utnyttjande. En kraftig upprustning av INFOR:s personalresurser är alldeles nödvändig för att de anslagna 20 miljonerna skall få en avsedd och meningsfull användning. INFOR får inte bli en av regeringens många halvmesyrer på det ekonomiska området. Jag hyser trots allt den fasta förviss ningen att vår mindre industri är något av en naturtillgång i vårt näringsliv, som har spelat och även i fortsättningen måste ges tillfälle att spela sin betydelsefulla roll i olika näringsfunktioner. Men det är naturligt om den mindre industriens utövare ser framtiden fylld av hotfulla frågetecken. Hur skall företaget och dess anställda kunna klara sig i en hårdnande konkurrens med stigande kostnader och ovissa stormarknadsperspektiv? Sådana frågor är berättigade, men jag tror att våra mindre industrier, som de alltid gjort, skall klara sig — och det bra — under förutsättning givetvis att samhället har en positiv inställning till deras problem. Det är då, herr talman, framför allt tre centralproblem som måste få en tillfredsställande lösning. Det första gäller självfinansieringen. För att ett litet företag skall kunna växa och bli stabilt och motståndskraftigt krävs en rimlig möjlighet till självfinansiering av företagets verksamhet och vidare utveckling. Praktiskt taget alla våra nuvarande storindustrier — de må heta L M Ericsson, SKF, AGA eller något annat — har en gång börjat som små enmanseller tvåmansföretag, Om dessa företag under sina uppbyggnadsskeden icke i mycket stor utsträckning kunnat självfinansiera sina investeringar, hade utvecklingstakten icke varit densamma, och de hade säkerligen icke befunnit sig på dagens nivå. Under senare delen av 1950-talet hade de flesta större och många mindre industrier här i landet möjligheter till hundraprocentig självfinansiering, och de investeringar som detta förhållande avsatte gav upphov till en markant stegring av industriproduktionen under 1960-talets första år. Under de senaste fem, sex åren har självfinansieringsgraden sjunkit snabbt. Enligt en av en storbank nyligen publicerad undersökning ligger företagssektorns genomsnittliga självfinansieringsgrad på mellan 50 och 60 procent. Eftersom det icke torde vara osannolikt att storindustrien bättre än den mindre lyckats vidmakthålla sin självfinansieringsgrad, kan uppskattningen av den mindre industriens självfinansieringsgrad till 15—20 procent vara riktig. En sådan siffra är uppenbarligen på tok för låg. Självfinansieringsgraden kan höjas genom justeringar i skattelagstiftningen, t.ex. genom medgivande av avskrivning på återanskaffningsvärdet och genom förmånligare regler för varulagervärdering. Det är verkligen att hoppas att allmänna skatteberedningen i fråga om företagsbeskattningen kommer att framlägga förslag till justeringar i skattelagstiftningen, ägnade att öka självfinansieringsförmågan hos alla företag, icke minst de mindre, och att regeringen sedan skall ha kraft nog att genomföra de förslag som eventuellt läggs fram. Det andra problemet rör tillgången till långfristiga krediter. Den mindre industrien kan till skillnad från den större t.ex. icke emittera obligationslån och har över huvud taget svårt att få tag i långa pengar. De halvstatliga kreditinstituten Aktiebolaget Industrikredit och Företagskredit skall visserligen slussa över AP-medel i form av långfristiga krediter till de mindre företagen, men dels är kapaciteten icke tillräcklig, dels tycks även dessa institut lida av underbemanning, eftersom det är halvårslånga eller längre väntetider innan en ansökan kan bli slutbehandlad. De nu nämnda instituten måste få en ordentlig upprustning eller också måste den mindre industrien få tillgång till långfristiga krediter på annat sätt, så att dess villkor blir ungefär desamma som de stora företagens, ty någon socialgruppering av olika företagskategorier skall vi väl ändå inte ha, vare sig i detta eller i andra avseenden. Det tredje stora problemet rör den mindre industriens försörjning med eget kapital och torde kanske på lång sikt vara det allvarligaste. Det har alltid varit dåligt ställt med denna försörjning, och med minskad självfinansiering ter sig utsikterna dystrare än någonsin. Det måste vara en rimlig avvägning mellan eget och främmande kapital i ett företag, men i dag är den mindre industrien i så hög grad beroende av främmande kapital och har en så liten andel eget kapital i företaget, att det råder en allvarlig snedbelastning som kan få ödesdigra följder. Storindustrien gläder sig säkert i dessa dagar åt förslaget om en permanentning och förbättring av Annell-lagen, men de mindre företagen har ingen glädje härav. De kan icke göra nyemissioner. Även på denna punkt måste det enligt min mening skapas en likvärdig behandling av stora och små företag. Förr eller senare — helst så fort som möjligt — måste ett emissionsinstitut tillskapas, vilket får till uppgift att till den mindre industrien kanalisera över riskvilligt kapital utifrån. Det är möjligt att ett brett realiserande av denna tanke kräver en ändring av aktiebolagslagen och införandet av en enklare bolagsform, så att de många mindre företag, som nu bedrivs i enskild firmas form, lätt kan ombildas till bolag och i denna form smidigt tillgodogöra sig ett sådant emissionsinstituts tjänster. Under alla förhållanden är det absolut nödvändigt, att den mindre industrien på något lämpligt sätt kan få möjligheter att öka det egna kapitalet och därmed minska sitt beroende utifrån. Redan nu har detta beroende blivit så stort, att alltför många mindre företag låter sig uppköpas av något investmentbolag, knutet till någon storbank, därför att man icke tror sig om att på egen hand orka med den väntade expansionen. Investmentbolagen gör säkerligen i många stycken en värdefull insats när det gäller att rädda goda familjeföretag till fortsatt drift och utveckling, och en viss strukturrationa lisering kommer väl härigenom också till stånd. För mycket eller för litet skämmer emellertid allt, och blir alltför många mindre industrier uppköpta, rubbas den naturliga balansen mellan större och mindre företag och en olämplig maktkoncentration till ett fåtal företagsgrupper — mer eller mindre dirigerade av den storbank, med vilken man har intressegemenskap — kommer till stånd. Jag skulle, herr talman, vilja ta upp en annan sak, som i varje fall indirekt har beröring med de mindre företagen i de större städerna och särskilt här i Stockholm. Vad jag åsyftar är det s.k. rivningsraseriet, vilket får till följd att mängder av småföretag utan misskund skjutsas från en lokal, där man har en inarbetad kundkrets, ut till en helt annan stadsdel. Där får man i en betydligt dyrare lokal börja om från början om det är fråga om ett serviceeller distributionsföretag. Det är långt ifrån alla som orkar med att skapa en ny utkomst under betydligt ogynnsammare förutsättningar än tidigare. Många får därför efter en tid helt enkelt gå ifrån sin rörelse med allt vad detta innebär även för de anställda. Men rivningsraseriet drabbar inte bara företagarna, utan det leder även till sociala missförhållanden, framför allt för stora grupper av bostadshyresgäster. Det är nämligen så, att flyttningen från rivningshusen innebär att de berörda människorna vanligtvis får flytta till en annan stadsdel, varigenom kontakterna med den gamla miljön och dess invånare bryts. Bostadens läge i förhållande till arbetsplats m.m. brukar också bli betydligt sämre. Därjämte brukar hyran för den nya bostaden vara avsevärt högre än hyran för den gamla. Efter vad vi i dag vet om människors beroende av sin invanda miljö är detta skyfflande med hyresgäster hur som helst och nästan vart som helst klart av ondo och skapar underlag för psykiska skadeverkningar. Redan av denna orsak — alltså inte bara av ekonomiska orsaker, vilka berör hela bostadsförsörjningen — måste rivningsraseriet i våra större städer väsentligt dämpas. Frågan har varit på tal här i riksdagen flera gånger tidigare, och förslag om dämpning av rivningsraseriet har framförts motionsvägen bl.a. från centerhåll. Regeringen och myndigheterna har också förklarat sig vara intresserade av att göra positiva insatser i den riktningen. Vad som då kan vara av intresse att närmare skärskåda är bl.a. det initiativ som säkerligen på inspiration från högsta ort togs av statens hyresråd genom en rundskrivelse till hyresnämnden den 18 januari 1965. I denna rundskrivelse utfärdades anvisningar angående handläggningen av ärenden som rör uppsägning av hyresgäst vid planerad rivning. I cirkuläret fästes hyresnämndens uppmärksamhet på önskvärdheten av att nämnderna vid prövning av sådana ärenden även beaktade, om uppsägningen mot bakgrunden av s.k. allmänna synpunkter kunde anses vara obillig. Hyresnämnderna uppmanades att särskilt uppmärksamma frågan om byggnad, som skall rivas utan att speciella skäl av t.ex. trafiktekniskt slag förelåg, kunde anses vara saneringsmogen. Nämnderna skulle vid bedömningen samråda med kommunala myndigheter. Lägenheter utrustade med centralvärme, varmvatten och wc förutsattes i allmänhet fortfarande kunna brukas för bostadsändamål. Av betydelse för hyresnämndernas bedömning borde även vara, om rivningen med hänsyn till planerad nybyggnad kunde väntas medföra ett tillskott eller en förlust i fråga om antalet bostadslägenheter på orten. Detta cirkulär från hyresrådet ledde i praktiken till intet. Rivningarna fortsatte i oförminskad takt, och reaktionen mot att tekniskt ännu icke saneringsmogna fastigheter i sådan omfattning föll offer för grävskoporna bara växte i intensitet. Detta fick regeringen att reagera med ett ingripande som utåt i varje fall tedde sig kraftfullt och imposant. Inrikesministern meddelade i våras, att arbetsmarknadsmyndigheterna fått i uppdrag att stoppa alla onödiga rivningar till följd av bostadsbristen och svårigheterna att hålla bostadsbyggandet på en hög nivå. Det hela skärptes t.o.m. så mycket att man utsade, att om husen var beboeliga och inte behövde rivas för t.ex. gatubyggen, fastighetsägaren skulle kunna åläggas att ställa i ordning fastigheterna. Arbetsmarknadsmyndigheterna fick i uppdrag att i varje enskilt fall i städer med mer än 30 000 invånare avgöra om tillstånd skulle ges till rivning. Detta såg ju ut som ett kraftfullt ingripande av regeringen, och alla väntade sig att rivningsraseriet nu äntligen skulle dämpas. Men hej vad man bedrog sig, i varje fall när det gällde Stockholm. De underordnade myndigheterna tycks inte ha någon större respekt för regeringen, och dess kraftspråk tycks i verkligheten för dessa bara ha tett sig som ett litet pipande som man utan vidare kunde bortse ifrån. Under det halvår rivningsförbudet gällt har, vad Stockholm beträffar, länsarbetsnämnden lämnat tillstånd till samtliga rivningssökande, allt enligt uppgifter i pressen. Att detta kunnat ske trots regeringens påbud beror väl på någon byråkratisk finess, fördold för vanligt folk, men inte inger det något förtroende för regeringens förmåga att sätta kraft bakom orden. Det är tydligt att reaktionen mot rivningsraseriet måste bli ännu starkare. Den målsättning som angavs i våras nämligen att alla onödiga rivningar skall stoppas, måste förverkligas. Onödiga är alla rivningar av tekniskt icke saneringsmogna hus där enda motivet är att man vill ha större ekonomiskt utbyte av den innehavda tomtmarken. Om cirkulär från myndigheter och påbud från regeringen inte hjälper får problemet uppenbarligen angripas från andra och radikalare utgångspunkter. Ett lämpligt tillvägagångssätt kan vara det som motionsvägen föreslagits från centerhåll. Överläggningar bör på tidigt stadium upptas med vederbörande fastighetsägare om alternativ till en tänkt rivning. Förbättringsoch ombyggnadsmöjligheter bör härvid prövas. Det är klart att ett sådant alternativ för att kunna förverkligas förutsätter att förräntningen av det kapital som ombyggnaden eller förbättringen kräver är jämförligt med den förräntning som skulle ha erhållits på det för rivning jämte nybyggnad erforderliga kapitalet. Men det är också klart att hyresgästerna i regel är beredda att betala en sådan höjning av hyran som följer av en förbättring eller ombyggnad av ett äldre hus, eftersom det är betydligt förmånligare för dem än att flytta till en ny bostad. Detta, herr talman, är ett sätt att komma till rätta med rivningsraseriet, och det har den fördelen att det bygger på en ekonomisk verkningsmekanism och inte bara på påbud. Situationen är ju den — vilket gör ont värre — att rivningarna pågår som värst i regioner där bristen på bostäder är störst och där bostadsbyggandet på sistone oavlåtligt minskat. Resultatet blir ett katastrofalt lågt nettotillskott av bostäder framför allt i Stockholm, där på grund av bristen detta överskott borde vara störst. Rivningsraseriet måste alltså stoppas, i varje fall dämpas, och när regeringens egna försök i den riktningen gång på gång misslyckas vore det väl mödan värt att för en gångs skull lyssna till förslag från annat håll. Omständigheterna kring rivningarna har nu blivit sådana, att förslag att komma till rätta med eländet måste prövas, även om de härrör från så motbjudande idégivare som ett oppositionsparti.

Herr talman! Jag vill här med några ord beröra ett par frågor som jag anser vara av stor betydelse för både samhället och den enskilda människan. Det gäller sysselsättningsfrågorna och vägproblemen. Om man jämför med de förhållanden, under vilka vi tidigare levat, har för Norrlands del den senaste tidens lokaliseringspolitiska åtgärder medfört många fördelar. Befintliga industrier har utbyggts och förstärkts samtidigt som flera nya industrier har tillkommit. Det innebär att de orter och regioner, vilka haft förmånen av att få dessa industrier, så att säga har fått ett nytt hopp för framtiden. Människor som under lång tid haft en känsla av att möjligheterna till arbete glidit ifrån dem har fått en meningsfylld sysselsättning. Det är endast i undantagsfall som skogsarbetsgivaren kan bereda lämplig sysselsättning åt en utsliten skogsarbetare. De genom lokaliseringspolitiken tillkomna arbetstillfällena kan bli ett alternativ för många av dem, men inte för alla. De s.k. skyddade verkstäderna blir ett alternativ för andra, men då tillkommer i stället nya problem av social och ekonomisk art, bl.a. som en följd av den lönesättning som tillämpas vid dessa verkstäder. Småjordbrukarna utanför tätortsområdena möter liknande svårigheter när de inte längre på grund av vacklande hälsa och brukningsdelens bristande lönsamhet kan fortsätta med sina jordbruk. De har fått uppleva att deras barn tidigt lämnat hemmet för att skaffa sig ett mera inkomstbringande arbete, vilket under långa tider var liktydigt med att de måste åka till de expanderande industriområdena i Sydoch Mellansverige. Befolkningsunderlaget i de orter, som ligger mer avlägsna, har tunnats ut, och de som blivit kvar synes nu på en gång ha blivit överåriga. Här bör man enligt mitt förmenande i anslutning till den nya jordbrukspolitiken se till att man finner former för att hjälpa de människor, som blivit kvar ute i bygderna. Det är orimligt att de skall komma i kläm därför att de stannar kvar i ett för samhället angeläget arbetsområde så länge, att de nu inte går att placera om i inkomstgivande arbete på andra orter. Herr talman! Jag anser det höra till de mänskliga rättigheterna att vara tillförsäkrad arbete och försörjning. Enligt mitt sätt att se har vi nu restområden med dålig sysselsättning, dels rent mänskligt i fråga om överåriga och utslitna till vissa orter bundna arbetare, dels geografiskt när vissa områden drabbas särskilt hårt av strukturrationaliseringarna. Det gäller nu närmast Västernorrland, enkannerligen Ådalen. Det gäller också vissa textilområden. Alla har de ett gemensamt: arbetarna vid dessa industrier och glesbygdsområden har alltid tillhört låglönegrupperna och sålunda saknat möjlighet att så att säga samla i ladorna. Den äldre friställda arbetskraften kan icke med lätthet omskolas och omflyttas enligt den moderna arbetsmarknadspolitikens intentioner. Tryggheten i anställningen, ett vitalt begrepp för trivsel och utveckling, är borta inom dessa områden. Man frågar sig oroligt vem det är som skall drabbas härnäst. Arbetsgivaren i dag liksom i industriens barndom handlar som han finner för gott. På den tiden fick man en lapp i avlöningskuvertet och sedan var man hänvisad till att luffa land och rike runt på måfå för att finna ett nytt arbete. Nu får arbetaren veta sitt öde sedan en presskonferens sammankallats och det under nästan festliga former tillkännagivits att man skall rationalisera, integrera och effektivisera och att därigenom så och så många människor måste friställas. Vad fordrar då arbetsgivaren? Jo, att det samhälle, som han själv inte vill tilllåta någon insyn i sin verksamhet, skall ordna vad han själv inte har förmått, nämligen en lönande sysselsättning för en god och lojal arbetarstam. Med en tillspetsning av problematiken skulle man kunna säga som en äldre man i Ådalen sade häromdagen: »Om Gunnar Hedlund köper en industri och lägger ned den får Tage Erlander skulden.» Men skämt åsido — jag förstår mycket väl att herr Hedlund såsom många andra industrimän måste tänka och handla rationellt. De industrier som har att förädla en av landets största råvarutillgångar, den för Norrland så viktiga skogshanteringen, måste genom rationaliseringar och tekniska förändringar anpassa sig till utvecklingen och sträva efter att göra sin produkt konkurrenskraftig på världsmarknaden. Men måste det verkligen, såsom hittills varit fallet, ske så att både arbetare och kommunala myndigheter plötsligt och chockartat ställs inför fullbordat faktum?

I dag gäller det bortåt tusentalet arbetare i Ådalen, i morgon hundratals textilarbetare i Västergötland, en annan dag tegelarbetare i Uppland o. s. v. Alla tänker och känner likadant som människorna i Ådalen. Grunden för deras liv och verksamhet har ryckts från dem. De måste lämna sina hem och vad de strävat för och hoppats att få behålla. Den friställda arbetskraften är inte ett kollektiv som kan flyttas än hit och än dit och fortsätta att fungera på samma sätt som hittills. Det gäller individer, det gäller Andersson och Pettersson, deras hustrur och barn, deras föräldrar och anhöriga. Det är ett djupt mänskligt problem, något som kanske kommer i skymundan även i arbetsmarknadspolitiken. Det är inte säkert att det går att placera om en fjällväxt i Skånes feta mylla och tro att den skall trivas och frodas och bära frukt. Den kanske behöver de hårda villkor som den varit van vid för att kunna utveckla sig. Det är inte säkert att Andersson och Pettersson i Ådalen tackar för att de får komma till Mellansverige eller Sydsverige, även om villkoren där på ett sätt kan verka lättare. Parentetiskt skulle jag vilja fråga: Har någon undersökning gjorts om vad de arbetsmarknadsmässiga omflyttningarna av människor sedan 1930-talet och allt framgent har betytt för de mänskliga relationerna? Vet någon hur många skilsmässor som aldrig hade behövt komma till stånd om familjebostad kunnat erhållas snabbare? Vet någon i vad mån den s.k. vårdkrisen har förvärrats därför att åldringar, som kunde ha omhändertagits av sina barn, fått dessa barn flyttade långt bort? Vet någon hur många barnstugeplatser man nu behöver i de mellansvenska och sydsvenska industriområdena därför att den förvärvsarbetande modern flyttat så långt bort från mormor eller farmor, som annars kanske kunnat ta hand om barnbarnen såsom förr i världen? Och vet någon hur många gängbildningar av mindre önskvärt slag som kommit till stånd därför att barn i känsliga uppväxtår ryckts från sina gamla vänner och i kontakthunger sökt sig till mindre lämpliga kamrater? Vet någon hur mycken tid hos våra hårt ansträngda psykiatriska specialister som upptages av otillfredsställda omplacerade hustrur, som inte kunnat finna nya väninnor eller annat sällskap sedan de ryckts upp från sin gamla bekantskapskrets och sitt släktumgänge? Detta var en parentes. Det bör dock även beaktas när jag, herr talman, understryker att dessa förhållanden är i högsta grad otillfredsställande och att effektivare åtgärder än hittills måste vidtagas för att hjälpa dem som drabbats av friställning. Jag vill framhålla, att det nu är på tiden att statsmakterna prövar sådana åtgärder att arbetstagarna genom lagstiftning garanteras rätt till arbete. Jag har förut erinrat om att den förda industrilokaliseringsverksamheten haft stort värde för Norrland och dess invånare. Utan den skulle vi nu ha varit långt fattigare på arbetstillfällen än vi trots allt är. Men om tanken är, att denna verksamhet skall följas upp på sådant sätt att en lokalisering till Norrland med tiden blir ett naturligt alternativ för industrier i expansion måste, herr talman, en radikal förbättring ske av kommunikationslederna. Och denna förbättring måste ske snart. Industrien, den befintliga såväl som den presumtiva, måste här få samma möjligheter som i Sydoch Mellansverige att rationellt planera transporterna av råvaror och färdiga produkter. Och förbättrade kommunikationer behövs inte minst för att göra de mycket omtalade »rimlighetsavstånden» mellan bostad och arbetsplats till i verklig mening rimliga även i Norrland. För några årtionden sedan betydde kommunikationsleder i första hand järnvägar och sjöfart. I dag har landsvägarna helt tagit över. Behovet av en snabbare utbyggnad och standardhöjning av vägarna är mycket stort. Detta gäller strängt taget för alla delar av landet. Men härvidlag föreligger ändock en gradskillnad. Jag menar, herr talman, att vägnätet i Norrland står i särklass. Vägarna är där verkligt dåliga. Detta gäller i första hand de vägar, som står till buds för såväl timmeroch virkestransporten till skogsindustrierna som transporten därifrån av färdigprodukten. Det är här fråga om en mycket tung lastbilstrafik på vägar, som på sin tid byggdes för fordon, vilka hade en mycket begränsad lastkapacitet. Det är självfallet onödigt att här framhålla den samhällsekonomiska betydelsen av att vägväsendet så snabbt som möjligt utbygges och ges den kapacitet, som trafikintensiteten — framför allt när det gäller nyttotrafiken — fordrar. Men jag kan ändå inte underlåta att påpeka, att det är stora pengar, som investerats i de lastbilar och andra fordon, vilka trafikerar vägarna. Förslitningen är stor och därmed kapitalförbrukningen. En med ett par år förlängd avskrivningstid skulle därför ha en icke oväsentlig betydelse för samhällets — och naturligtvis också för den enskildes — ekonomi. Att vägarna dessutom omöjliggör ett fullt utnyttjande av fordonens lastkapacitet förbättrar självfallet inte situationen. Vägväsendets medelstilldelning är uppenbarligen alltför knapp i vad gäller såväl nybyggnad och förbättring som underhåll. Detta är jag, herr talman, inte den förste att påpeka i denna kammare. De anslag, som nu lämnas vägväsendet, täcks av influtna bilskattemedel. Men vi vet att av tidigare års bilskatter åtskilliga hundratal miljoner kronor avsatts till automobilskattefonden, där de alltjämt finns bokförda. Meningen har varit att dessa pengar skulle användas till fromma för vägväsendet. Trots denna bokföring finns dock dessa pengar inte längre disponibla för sitt ursprungliga ändamål, utan de har av statsfinansiella skäl tagits i anspråk för andra löpande statliga utgifter. Många har som sagt pläderat för en höjning av anslagen till vägväsendet, men få har egentligen velat ge anvisning om varifrån medlen skulle tagas. Självfallet skulle man kunna förorda en skärpning av bilskatten, en höjning av drivmedelspriset eller en kombination av båda metoderna. Detta är emellertid icke lämpligt för närvarande. Men jag menar, herr talman, att det även borde finnas andra möjligheter. Av de medel från automobilskattefonden, som tagits i anspråk för statens löpande utgifter har, vill jag påstå, en dryg del även använts för för svarsmaktens utgifter. En del av dessa pengar borde kunna återföras till fonden och göras disponibla för det ändamål de ursprungligen avsatts för. Det har självfallet sina vanskligheter att försöka bedöma verkningarna utifrån allmän beredskapssynpunkt av att man beskär försvarskostnaderna med några hundra miljoner kronor — frånsett givetvis att överbefälhavaren skulle protestera.

I dagens kärva kreditmarknadsläge har många företagare tvingats genomföra sådana åtgärder och fått göra dem utifrån betydligt snävare marginaler än vad försvarsledningen har. Men även vid en ökad medelstilldelning till vägoch vattenbyggnadsverket är det ändå angeläget att arbetsmarknadsstyrelsen får ekonomiska möjligheter att även i fortsättningen bedriva vägarbeten såsom statliga beredskapsarbeten. Dessa har för bl.a. Norrlands del haft en alldeles speciell betydelse. Härigenom har byggts många, många mil goda vägar till båtnad för såväl industri som enskilda och inte minst för de sydsvenska sommarturister, som vill se midnattssolens land. Men framför allt har dessa arbeten givit sysselsättning åt många hundra människor, som annars fått förbli s.k. friställda. Och det är i högsta grad angeläget att detta slags beredskapsarbeten får fortsätta utan inskränkning så länge de nuvarande uppenbara behoven kvarstår — behovet av arbetstillfällen och behovet av vägar. Herr talman! Jag har här talat om två för Norrland djupt allvarliga problem, dels bristen på arbetstillfällen och därmed följande otrygghet och ovisshet inför framtiden med ty åtföljande utflyttning, dels vägförhållandena i den landsändan. Det finns, vilket jag återigen vill poängtera, ett intimt samband mellan dessa två frågor. Skall man lyckas i strävandena att lokalisera nya industrier till Norrland och därigenom ge bygdens människor och kommunala myndigheter nytt hopp för framtiden måste vägstandarden där höjas, och höjas radikalt. I annat fall föreligger risk för att aktionen stannar vid att bli ett välmenat försök. Ingen företagare och inga ständigt åkande människor kan acceptera de kommunikationsmöjligheter som vägarna nu erbjuder. Det framstår därför för mig som i högsta grad angeläget att det på allvar prövas om inte något eller några hundratal miljoner kronor kunde överföras från försvarsanslaget för att tagas i anspråk för vägbyggande, varigenom det skulle bli möjligt att i snabbare takt bygga ut och förbättra de allmänna vägarna inom i första hand de s.k. stödområdena. Dessa synpunkter beträffande vägarna borde för övrigt — om jag förstått inläggen från militärt håll i den försvarsdebatt som förts den sista tiden — i stort sammanfalla med försvarsstabens mening, även om den har andra bevekelsegrunder för sina åsikter än dem jag här anfört. Som tiden nu var långt framskriden och många talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen till kl. 19.30, då enligt utfärdat anslag detta plenum komme att fortsättas.

Herr talman! Detta mitt anförande kommer att i mycket hög grad ansluta sig till vad herr Sundelin anförde här i kammaren före middagsrasten. Sysselsättningssvårigheterna för en del branscher inom vårt näringsliv synes öka, om också inte i särskilt snabb så likväl i markerad och oavbruten takt. Bara under augusti månad ingavs varsel om driftinskränkning från 26 företag, och de varslade åtgärderna berörde 1 414 anställda. Tendenserna blir allvarligare om man jämför siffrorna för januari—augusti i fjol med samma period i år. Under fjolåret inkom varsel från 79 industriföretag i hela landet under de åtta första månaderna, i år är siffran 276. Där är det alltså en tredubbling. Ännu större är ökningen i antalet berörda arbetstagare. Där var siffran un der perioden januari—augusti i fjol 3 000, medan 13 350 anställda har fått varsel om nedläggelser, sammanslagningar, driftinskränkningar och rationaliseringar under de tre första kvartalen i år. Textiloch beklädnadsindustrien är den sektor inom vårt näringsliv som haft den utan jämförelse hårdaste känningen av årets permitteringar. Den svarar för nära 4 500 eller en tredjedel av de löntagare som berörts av de sedan den 1 januari inkomna varslen. För närvarande synes dock permitteringarna inom denna sektor vara på väg att minska eller i varje fall vara under kontroll. Detta är dock inte säkert. För att ytterligare belysa hur snabbt en industribransch kan minska vill jag nämna att mer än 175 fabriker och avdelningar har nedlagts inom den svenska textilindustrien under de senaste 15 åren. Antalet arbetare har minskat med drygt 40 procent från cirka 53 000 årsarbetare år 1950 till 31 000 år 1965. Något mindre än hälften av denna minskning beror på nedläggningar. Återstoden är en följd av intensiv rationalisering vid bestående företag. Årets varslade nedläggelser är oroväckande och omfattar inte mindre än 23 fabriker. En del är redan nedlagda och andra under avveckling. Härtill kommer att närmare 500 arbetare vid bestående företag har uppsagts eller permitterats. Detta ter sig så mycket allvarligare som man får anta att icke rationella företag redan har spolats bort.

Så förhåller det sig inte nu, och på grund härav har även en del topprationaliserade svenska företag i textilbranschen råkat i svårigheter eller arbetar under ett tryck, som av många anses absolut oförståeligt. Inget annat land för en så liberal handelspolitik som Sverige — det må vara — men de svenska textilvarorna möts med tullmurar som är väsentligt högre än våra. Att många företagare finner detta betänkligt och oförståeligt är kanske inte så underligt. Regeringens frisläppande av investeringsfonderna för ett begränsat antal företag var en åtgärd av stor positiv betydelse, men det räcker inte. Det är ur saklig synpunkt oangripbart när man från textiloch konfektionsindustrien hävdar kravet på att statsmakterna — inom rimliga gränser — värnar om rätten att få konkurrera på lika villkor när det gäller med oss jämställda stater. Företagsledare och löntagare har varit eniga i en positiv inställning till rationaliseringsåtgärder och strukturella förändringar inom näringslivet. Man har intagit samma ställning i fråga om en liberal handelspolitik som främjat utrikeshandelns utveckling. Kvar står likväl det faktum att den svenska handelspolitiken, liberal i en utsträckning som saknar motstycke i andra med oss jämförliga länder, inger stora bekymmer. Medan andra länder alltfort skyddar sin industri genom tullar och kvoteringar ligger den svenska marknaden öppen för import av textilvaror, oftast till priser som är helt utom räckhåll för konkurrens från den svenska textilindustrien med dess ganska höga kostnader. Vår näringspolitik är grundad på fri nationell och internationell konkurrens. Denna tes får väl anses riktig och odiskutabel men har, herr talman, i sig själv en begränsning enär den vilar på förutsättningen att våra handelspart ners materiella standard och ekonomiska system är någorlunda likartade med våra och att näringspolitiken i andra länder icke i alltför hög grad avviker från den vi praktiserar. Sker det vacklar grunden. Vi har självfallet ingenting emot en liberal handelspolitik — den är för oss den enda tänkbara — men en given förutsättning måste vara att de länder vi exporterar exempelvis textilvaror till är lika liberala som vi. Så är tyvärr inte fallet. Det torde vara onödigt att ge exempel — de finns annars på mycket nära håll. Svensk textilindustri är helt kapabel att konkurrera med alla västerländska textilindustrier under förutsättning att man inte ålägges handelspolitiska handikapp. Tyvärr finns det sådana, och regeringen bör göra allt vad som ligger inom det rimligas gräns för att få bort dem. Det måste tillkomma regeringen att med all kraft söka tillförsäkra svensk industri möjlighet att arbeta på samma villkor som t.ex. andra länder inom EFTA. Det måste vara ett rimligt krav att det lilla landet Sverige handelspolitiskt inte får vara alltför avvikande i konkurrensförhållande till den Övriga oss närstående industrivärlden. Jag hoppas att handelsminister Lange gör vad som kan göras i detta avseende. Det är ju ett faktum att flertalet länder är avsevärt mer restriktiva beträffande lågprisimporten än vi. Därigenom ökar trycket ytterligare på den svenska marknaden, som är helt öppen. Frågan är om vi inte måste göra som andra industriländer. Kan vi här i längden gå vår egen väg? Jag tvivlar mycket starkt på det. Det vore ju egendomligt om den nära nog mest moderna textilindustrien i världen skulle få stryka på foten av orsaker som inte ligger på det företagsekonomiska utan på det handelspolitiska planet. Toppen i fråga om rationalisering når man väl aldrig — livet står ju inte still — men bakom varje arbetare inom spinnerier, väverier och viss del av trikåindustrien ligger hos oss en kapitalinvestering på mellan 750 000 och 1 miljon kronor. Vad jag nu sagt betyder inte att jag skulle yrka på ett övergivande av den liberala handelspolitik vi betraktat som riktig. Men när denna handelspolitik knäsattes såg vi väl i alla fall fram mot en i stort sett likvärdig liberalisering i likvärdiga stater. Hade vi förutsett att vår liberala handelspolitik i omvärlden skulle mötas med importavgifter, exportpremier, kvoteringar och politiska prissättningar eller en kombination av dessa diskrimineringar, kanske vi från början inte så helt förbehållslöst öppnat gränserna. Det kan inte heller anses särskilt njutbart att bara åse hur »diktaturer ohämmat exporterar sina svältlöner hit och inte heller att Sverige ensamt ställer sig mitt i ösregnet när alla grannar skaffar sig täta paraplyer». Dessa målande ord är hämtade ur en välredigerad, regeringen närstående tidning som jag dagligen läser. Vi kan inte åse hur en betydande industrigren gradvis läggs ned eller flyttar till utlandet. Tillsammans med konfektionsindustrien är textilindustrien vårt lands andra storindustri. Tillverkningsvärdet uppgår per år till i runt tal 3,5 miljarder, varav textilen svarar för 2 miljarder. Det bör även tagas med i bilden, att trots en mördande konkurrens har exporten ökat de senaste åren.

När ordertillgången för några år sedan dalade för verkstadsindustrien vidtog samhället långtgående stimulansåtgär der. Samma behandling borde textil och konfektion få röna. Inte är det väl att undra på om många både löntagare och företagare undrar varför stora statsbeställningar går till utlandet, så fort man där ligger en spottstyver under vid sina realisationsutbud av Ööverskottsvaror. Utan att man tar till subventioner borde de statliga myndigheternas upphandlingspolitik bli liberalare, tycker jag, mot textil och konfektion. Nu vet jag att arbetsmarknadsstyrelsen har hemställt hos regeringen att försvarets intendenturverk skall få bemyndigande att inom en kostnadsram av 10 miljoner kronor utvidga en nyligen lagd beställning av ylleväv. Bakgrunden är de sysselsättningssvårigheter som råder inom ylleindustrien. Det är ett klokt grepp — och ännu klokare hade det varit om man handlat på liknande sätt i andra fall. Det var t.ex. onödigt, herr talman, att cirka 100 000 militärskjortor togs från utlandet, efter vad det sagts 42 öre billigare än det svenska budet. Det finns ju i alla fall något som heter skatter. Omställningarna inom «näringslivet innebär att en hel del arbetskraft blir friställd. Den kan omskolas till andra uppgifter. En klok lokaliseringspolitik kan hjälpa till att lösa andra problem. Sjuhäradsbygden borde här bli föremål för statsmakternas särskilda intresse. Men kvar står det ofrånkomliga kravet att textilindustrien skall få leva och kämpa på konkurrensvillkor som är någorlunda likvärdiga med dem som gäller för motsvarande industri i andra länder. Problemen härvidlag är alltfort olösta.

Kalla fakta visar, att vid företagsnedläggelser cirka 20 procent av den berörda arbetskraften helt enkelt blir över. De har genom sin insats varit med om att bygga upp Välfärdssverige. Oförskyllt blir de framstegens offer. Det gäller i allmänhet männen, men inom textiloch konfektionsindustrien kvinnorna i synnerhet. Vid de textilfabriker som i fjol och i år nedlagts är drygt hälften av berörda arbetare över femtio år. Jag tror, att om vi vill att vår svenska textiloch konfektionsindustri skall leva vidare, måste åtgärder vidtagas som låter dem tävla med utlandet på lika villkor eller åtminstone nästan lika villkor. Unga ambitiösa människor som står inför valet av yrke måste kunna tro på framtiden hos den industri där de söker anställning, annars söker de sig helt enkelt inte dit.

Herr talman! I mitt, med hänsyn till omständigheterna nedkortade, anförande skall jag endast ta upp prisfrågorna. De prisstegringar som förekommit blev naturligtvis en belastning för regeringspartiet i valrörelsen. Det är lättare att säga att man är missnöjd med att priserna stiger än att förklara varför så sker. Priserna har, sade man, på ett år stigit med drygt 6 procent, vilket låter uppseendeväckande. Socialdemokraternas förklaringar att däri låg bl.a. en höjning av omsättningsskatten med 2,6 Z vid halvårsskiftet 1965 — men också en minskning av den direkta skatten — är jag inte säker på att väljarna förstod lika lätt. Vi har lika litet som andra länder med stark expansion kunnat undgå prisstegringar. Inget land i världen har under någon längre tid lyckats förena full sysselsättning, snabb framstegstakt och stabilt penningvärde. USA t.ex. har ju i och med att arbets lösheten sjunkit fått kraftiga prisstegringar, vilket husmödrarnas protestaktioner under de senaste dagarna är ett vältaligt vittnesbörd om. I en valrörelse är det lätt att framkalla missnöje om man kan framställa prisstegringarna som i stort sett onödiga. I pressen har det funnits en rad insändare, där det stått att maten blir bara dyrare och dyrare. Man har samtidigt frågat, varför ingenting görs när priserna stiger. Jag vill mot denna bakgrund erinra om att regeringen senast i maj månad i år — då vi diskuterade ekonomisk politik och prisfrågor här i riksdagen i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen — riktade uppmärksamheten på dessa förhållanden. Det sades då, att prisutvecklingen skulle följas med skärpt uppmärksamhet, att åtgärder skulle vidtagas för att effektivisera den löpande prisövervakningen och att statens prisoch kartellnämnd skulle erhålla härför erforderliga resurser. »En slagkraftig offentlig redovisning av fakta rörande prisförhållandena på viktiga områden bör eftersträvas», sade man i maj månad, »i syfte att stärka konsumenternas prismedvetenhet och öka förutsättningarna för en mera aktiv priskonkurrens.» Förbättrade metoder för konsumentupplysning på prisområdet skulle också övervägas. Riksdagen ställde sig sedermera i den ekonomiska debatt som avslutade vårsessionen i stort sett bakom den av regeringen deklarerade uppfattningen. Mot denna bakgrund har vi också på en rad områden kunnat skärpa prisövervakningen under de senaste månaderna. Statens prisoch kartellnämnd har alltsedan sin tillkomst som ett led i nämndens prisövervakande verksamhet fortlöpande insamlat ett stort material av prislistor och uppgifter om prisförändringar. Som ex. kan nämnas riktprislistor utgivna av livsmedelshand larföreningar och kooperativa lagercentraler, järnhandelns och färghandelns riktprislistor, prislistor från slakteriföreningar och charkuterifabriker, prislistor och prismeddelanden från ett stort antal fabriker och grossister inom olika branscher. I samband med olika undersökningar inhämtas härutöver erforderligt prismaterial och andra uppgifter genom priskontoren vid länsstyrelserna. I anslutning till den skärpning av prisövervakningen som genomfördes förra året inför höjningen av omsättningsskatten skedde också en utvidgning av den fortlöpande insamlingen av detta prismaterial. I dagens situation har nämnden funnit det särskilt angeläget att gå vidare på denna väg. Uppgifter om Priser, rabatter och andra försäljningsvillkor samt om riktprissättningens omfattning har sålunda infordrats från en mängd fabrikanter inom olika branscher. Från organisationer inom handeln som utger riktprislistor har uppgifter begärts om de kalkylmallar eller marginalberäkningssystem som tillämpas. Särskilda informationer har inhämtats om sådana riktprisändringar som görs i syfte att ändra storleken av nu tillämpade marginaler samt om kalkylunderlaget för dessa prisändringar. Priserna från leverantörer — fabrikanter och grossister — till detaljhandeln har redan tidigare i olika sammanhang granskats av nämnden, varvid utom priserna även rabattoch bonusvillkor uppmärksammats. Dessa undersökningar har utvidgats och systematiserats, och ytterligare åtgärder har vidtagits för att få en så fullständig belysning som möjligt av prissättningen i olika produktionsoch handelsled. Jag har konstaterat att den som förklarar att prishöjningarna på ett visst område hållit sig inom rimliga gränser inte riskerar att utsättas för någon kritik. Om prisoch kartellnämndens utredningar innehåller något positivt ci teras detta begärligt, till och med i annonsens form. Om man däremot antyder att man haft anledning att förvänta sig en annan prisutveckling, betecknas dessa undersökningar ofta som ofullständiga och litet tvivelaktiga. Vederbörande försöker så gott det går att förringa värdet av de utredningar som gjorts av prisoch kartellnämnden. Den ökade aktivitet från samhällets prisövervakande organ som kommit till stånd på den senaste tiden har fått ett blandat mottagande; det har varit både applåder och visslingar. En del — exempelvis TCO:s och den övriga fackföreningsrörelsens olika tidningar — menar att prisoch kartellnämnden är på rätt väg. Andra söker sprida ett skimmer av tvivelaktighet över de utredningar som nämnden lagt fram. På grossistförbundets årsmöte häromdagen sades bl.a. att prisoch kartellnämnden agerar drevkarl i den politiska jakten på alibi för prisstegringarna. Det verkar på mig som om grossistförbundet varit i okunnighet om hur prisoch kartellnämnden fungerar. I spetsen har nämnden en styrelse på 13 personer. Av dem är 10 partsrepresentanter, varav hälften kommer från näringslivet. Denna styrelse beslutar om mer omfattande undersökningar. Däremot vore det kanske inte så lämpligt om styrelsen skulle besluta var undersökningarna skall göras. Det viktiga är att man beslutar att sådana undersökningar skall göras. Styrelsen granskar också resultatet av undersökningarna och uttalar önskemål, men såvitt jag vet har detta inte föranlett några reservationer. Ett 40-tal sådana lokala undersökningar har genomförts sedan 1961, och styrelsen har under årens lopp haft rikliga tillfällen att fortlöpande diskutera dessa frågor. Prisoch kartellnämnden har kompletterat tidigare vidtagna åtgärder med en serie informationsannonser i hela dagspressen, annonser som syftar till att göra konsumenterna mer prismedvetna. Den nyligen genomförda annonseringen har — tror jag mig kunna säga — rönt ganska stor uppmärksamhet, och kännedomen om nämndens prisövervakande verksamhet har ökat. Det är intressant att notera att inte mindre än 10 000 personer har skickat in 3 kronor för att prenumerera på Pris-aktuellt för 1967. Så stort är alltså intresset — man vill veta mer om Pprisfrågorna. Det är min förhoppning att denna kampanj skall tas emot positivt inte bara av konsumenterna utan även av handeln. Vi vill med våra åtgärder bl.a. få konsumenterna att noga läsa detaljhandelns annonser och att noga studera priser och erbjudanden i skyltfönster och affärer. Detaljhandeln, som i en del fall verkat besvärad av våra närgångna prisundersökningar, borde enligt min mening ha allt att vinna på en sådan samhällsannonsering. Vi tror att denna aktivitet kan verka stimulerande på affärslivet och intresseväckande för konsumenterna. Det belopp som ställts till förfogande för detta ändamål har varit begränsat, och verksamheten har på sitt sätt varit experimentbetonad. Det privata näringslivets reklaminsatser kostar ju minst 1,5 miljard kronor per år. Det har länge stått klart, tycker jag, att samhällsinformationen är av alltför blygsam omfattning. Den borde enligt min mening på detta och andra områden moderniseras och breddas. Det positiva intresse som från skilda håll har visats talar för en fortsättning av prisoch kartellnämndens utåtriktade information, bl.a. via annonser, och detta blir då ett nytt och verkningsfullt inslag i nämndens prisövervakande verksamhet. Livsmedlen väger ju tungt i hushållsbudgeten. Jag skulle tro att de svarar för cirka 30 procent av den svenska hushållskonsumtionen. Fortlöpande frambringas här ett nytt och intressant material. Nästa kvartalsprisindex kommer att redovisas om ungefär en månad. Men det finns många andra och viktiga områden, inte minst kapitalvarumarknaden, som prisoch kartellnämnden följer med lika stor uppmärksamhet. Nämnden har vid upprepade tillfällen verkställt undersökningar om prisutvecklingen såväl för nya bilar som för bildelar och bilreparationer. För någon tid sedan hemställde NO att SPK måtte verkställa en kompletterande utredning om bildetaljhandelns riktprisföljsamhet, om uttagna priser och uttagna marginaler och därmed om rabatter och Pprisersättningar för utbytesdelar samt om kostnadsoch strukturutvecklingen inom branschen. En sådan utredning krävs nämligen enligt NO som underlag för en bedömning av prisoch marginalutvecklingen från de synpunkter som ombudsmannaämbetet har att företräda. Under hand har NO framställt önskemål om att man i denna utredning även skulle uppmärksamma distriktsindelningen och de s.k. serviceinrättningarna. Materialet för denna utredning, som påbörjades för en månad sedan, insamlas genom de lokala priskontoren. För att man skall få en klar uppfattning om de faktiska marginalerna i bilhandeln, skall de insamlade uppgifterna även avse de s.k. inbytesbilarna. LO har vidare anhållit att SPK skall verkställa en utredning om distributionsoch konkurrensförhållandena inom hushållsmaskinbranschen för att bl.a. utröna, huruvida vissa försäljningsvillkor och krav från leverantörhåll kan anses innebära konkurrensbegränsning med skadlig verkan. Genom denna utredning som nyligen igångsatts skall man försöka belysa de ledande leverantörföretagens kundstruktur samt förekomsten av selektiv försäljning, cirkapriser samt kvantitetsoch kategorirabatter. Med hänvisning till sjunkande råvarupriser och till den av riksdagen be slutade tullsänkningen på kaffe från och med halvårsskiftet i år har jag vid ett par tillfällen efterlyst en prissänkning på kaffe. Olika kafferostare har med skärpa framhållit, att jag varit ute i ogjort väder. Man har hänvisat till kostnadsökningar och påstådda kvalitetsförändringar. Prisoch kartellnämnden har mot denna bakgrund beslutat att vid sidan av den fortlöpande granskningen av prisutvecklingen för kaffe göra en särskild, mer fördjupad studie av rosterinäringens prisoch kostnadsutveckling på längre sikt. För dagen skall jag därför nöja mig med att notera det överraskande och glädjande beskedet att man nu tycks börja tänka om, vilket framgick av en annons i en av de stora landsortstidningarna häromdagen. I Nerikes Allehanda den 17 oktober omtalas i en stor annons, att den största kaffeimportören i Örebro län från och med den 17 oktober sänker kaffepriset med 20 öre per kilo. Den fortsatta sänkningen av världsmarknadspriset har tydligen i varje fall på något håll lett till en anpassning nedåt av det inhemska priset på kaffe. Det återstår emellertid att se om detta exempel skall vinna efterföljd inom branschen i övrigt. Denna ökade priskänslighet noteras i varje fall med tillfredsställelse.

Herr talman! Det var min mening att i dag ta upp regeringens markoch bostadspolitiska program till en kritisk granskning. Genom =<tillfälligheternas spel har vi i dag redan haft en bostadspolitisk debatt, men då den beskars till både tiden och deltagarantalet, skall jag tillåta mig att göra endast några kommentarer till förmiddagens debatt. Den ryckighet i bostadsbyggandet som karakteriserat de gångna åren illustrerar på ett drastiskt sätt den drag kamp som förekommit i regeringen mellan inrikesministern och finansministern. 1963 var tongångarna från inrikesministern optimistiska; det skulle byggas i storstadsregionerna, och fanns det några bekymmer, så gällde dessa möjligen arbetskraften. Kulmen på bostadsministerns aktivitet nåddes när han i november i fjol lyckades förmå riksbanken att införa en helt ny praxis beträffande finansieringen av bostadsbyggandet. Men i år har det varit tunnsått med framgångarna för inrikesministern. Han har befunnit sig på strategisk reträtt, och finansministern har varit herre på täppan. Det är de bostadslösa som är den förlorande parten i den här striden. I dag stod inrikesministern här och förklarade sammanhangen mellan misskött kreditpolitik och ett krympt bostadsbyggande; finansministern har varit en skicklig läromästare. Men var det inte så att det fanns andra som redan i fjol insåg vart det skulle bära hän? Då förde herr Ohlin och herr Bohman här i kammaren fram en samförståndstrevare. Dessa båda herrar inbjöd till samarbete med regeringspartiet för att föra bostadsfrågan ur första linjen av de partipolitiska striderna och höja bostadsdebatten över partierna. Inrikesministern talade förvisso om samförståndslösningar, men han tog aldrig den framsträckta handen. I stället kom hans svar i 32-punktsprogrammet i augusti i år. Det var många som i likhet med herr Bohman blev besvikna när de fick se det. Man hade hoppats att en ny bostadspolitik skulle innebära ett nytt, friare och friskare grepp på problemet. I stället får man nu en vision av att inrikesministern ser lösningen på krisen i en än mer ökad centralisering och dirigering, i en totalplanering. I dag har han talat om att han tillsatt en beredning som är i full färd med att un dersöka hur denna totalplanering tekniskt sett skall klaras. Jag kan inte kommentera detta på bättre sätt än genom att hänvisa till de entusiastiska gratulationer som framförts från det kommunistiska partiet. Kommunisterna har fått en bostadsminister helt efter sitt kynne. Personligen finner jag det hela djupt oroväckande och illavarslande. Regeringens program gäller bostadsoch markpolitiken, Samtidigt som man här binder bostadsproblemen vid markproblemen betonar man att det är två olika frågor. Jag vill gärna understryka att bostadspolitiken är en sak och markpolitiken en annan. I debatten i dag har kammaren fått bevittna en köpslagan i fråga om den kommunala förköpsrätten. Jag fäste mig vid att det var ett parti — centerpartiet — som inte gav sig in i den debatten; att högerpartiet inte gjorde det föreföll ganska naturligt. Vi klargjorde vår inställning långt tidigare, och herr Bohman sade senast i går ifrån att vi står fast vid den. Jag har liksom andra observerat att de flesta kommunalmännen, där de haft möjlighet att ta ställning i denna fråga, har gått på högerlinjen. Det skulle inte förvåna mig om vi, när vi får ta del av de många remissvar som inkom förra månaden, får se att det övervägande flertalet intar samma grundinställning som högerpartiet, som avvisar tanken på en kommunal förköpsrätt. Herr talman! Inrikesministern har nu alltså lagt fram sitt handlingsprogram. De betänkanden som kom i våras i bostadsfrågorna har samtidigt varit ute på remiss. Markvärdeskommittén, hyreslagstiftningssakkunniga samt =:bostadspolitiska kommitténs produkter har studerats av remissinstanserna fram till oktober, då remisstiden gick ut. Det kan ju för dessa synas en smula underligt att inrikesministern binder regeringens ställningstagande i dessa frågor utan att avvakta deras synpunkter. Det är dock ganska många människor som lägger ned rätt mycket arbete på att utarbeta remissvar. Av dessa betänkanden har hyreslagstiftningssakkunnigas ett speciellt intresse, och det av två skäl. Det ena är att hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande samtidigt som det var en utredning hade karaktären av ett förhandlingsresultat mellan de bägge parterna på hyresmarknaden. Den s.k. kompromissen gällde utformningen av besittningsskyddet i den nya lagstiftningen. Det andra skälet är att regeringen redan tagit avstånd från väsentliga delar av utredningen, delar som var förutsättningar för överenskommelsen. I själva programmet godtar man utredningsresultatet men i samma andedrag töjer man ut tidsramen för hyresregleringens avveckling, varom rått stor enighet. Vidare säger man att det behövs speciella övergångsbestämmelser utöver dem utredningen presterat, och så hänger man upp detta på ett par utredningar, som ännu inte är färdiga. Enligt min mening vore det i högsta grad olyckligt, om denna nya lagstiftning försinkades. Hyresregleringen har redan hunnit medföra tillräckliga skadeverkningar. Den har bidragit till förslumning av stora stadsdelar, är orsaken till att hyresmarknaden är orörlig, den har medfört en helt orimlig hyressplittring och skapat svårigheter för ungdomarnas familjebildning. Den har uppammat skumraskaffärer i lägenheter, mycket annat att förtiga. Ett av de mest utmanande resultaten i dessa bostadsbristens dagar är en accelererad rivning av bostadshus, där det mycket väl skulle kunna skapas goda bostäder. Inrikesministern har på sitt sätt försökt motverka detta, men han erkände själv i dag att hans insatser inte givit önskat resultat, åtminstone inte i Stockholm. Men det beror på att man måste gå till grunden med problemen och inte bara ta till förbud. Som herr Sjönell framhöll för några timmar sedan måste det skapas ekonomiskt ut rTrymme för att reparera och modernisera det hyresreglerade fastighetsbeståndet. Här utgör de stelbenta reglerna i hyresregleringen det största hindret. Herr talman! Jag hade faktiskt tänkt be att få säga några ord om en ny modern bostadspolitik. Den måste byggas på tre grundpelare. Den första är förtroende och den är viktigast. Utan förtroende gnisslar hela maskineriet. Fri konkurrens på lika villkor är den andra, och det är den enda garantien för en rimlig prisnivå i nyproduktionen. Slutligen måste bostadsbyggandet göras till en hela folkets angelägenhet. I dag finns det inget förtroende hos de kommunala planerarna för regeringens kreditpolitik. Man saknar förtroende för de löften om t.ex. igångsättning som utfärdas. Den ofta påtalade ryckigheten i åtgärder har inte bidragit till ett ökat förtroende bland kommunalmännen. Det finns ofta inget förtroende inom regeringen för den industri som skall utföra jobbet, som skall bygga husen. För att bereda sysselsättning åt sina medarbetare och slippa låta sin stora och dyrbara maskinpark stå outnyttjad piskas en byggmästare ibland att köpa mark för att ha i beredskap, om en s.k. tilldelning av mark inte skulle komma till stånd i rätt tid. Vidare finns det mycket litet förtroende bland de bostadssökande för myndigheterna. Och det finns inget förtroende hos allmänheten för att det går rätt till på bostadsmarknaden när den i TV får se vad som händer. Om jag, herr talman, inte har tolkat det senaste valresultatet alldeles fel, finns det heller inte så stort förtroende bland väljarna för regeringens bostadspolitik. Det är ett stort förtroendekapital som förstörts. I andra sammanhang har regeringen insett och uttalat att en sund konkurrens är en garanti för att hålla priserna nere. I propositionen för några år sedan om den statliga trafikpolitiken uttalades klart, att man skulle skapa förutsättningar för en konkurrens på lika villkor, samtidigt som man sade att målet var en transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Så är det inte inom bostadspolitiken. Där gäller enligt regeringen inte denna regel. Där skall produktionen i första hand ske till självkostnadspris, vilket innebär att priset får bli vad det blir. Det sägs att hela det rationaliseringsarbete som industrien otvivelaktigt har lagt ned under den gångna delen av 1960-talet har lett till ökad standard. Vem vet, det kanske skulle ha funnits bostadssökande som föredragit 1960 års standard om de fått 1960 års hyror. I en fri konkurrens blir det konsumenten som avgör vad som skall produceras, men så är knappast nu fallet. Den tredje grundvalen för en sund och modern bostadspolitik är att den måste, såsom jag sade, bli en hela folkets angelägenhet. Bostadsbyggandet får inte bara vara en uppgift för kommunala och statliga byråkrater. En bostadssökande har nu ingen annan utväg än att ställa sig i kö. Ett par av ungdomar känner sin vanmakt; vilket initiativ de än tar för att förbättra sin situation lönar det till intet. Vad blir då naturligare än att de köper en bil eller far utomlands, när de ändå inte ka få den bostad de vill ha. Skall vi ha ett så ambitiöst bostadsprogram och det är vi ju överens om — måste statsmakterna uppmuntra och premiera det individuella bostadssparandet. Det måste ske en breddning av detta sparande. Här finns verkligen ett mål värt att arbeta för, en önskan som unga människor är beredda att offra något för: en önskan om ett eget hem. För samhället kan det också leda till något gott att konsumtionen minskar och sparandet ökar, eftersom detta medför en stabilisering av ekonomien. Samtidigt blir även anspråken på statskassan mindre. Herr talman! Det behövs en ny och modern bostadspolitik. Det är just nu, när vi skall ta ställning till de framlag da utredningarna, som vi har chansen att skaffa oss en sådan.